Fru talman! Det är många bäckar små som bildar en å. När det gäller energidebatten, som vi osökt kommer in på i dag, finns det många alternativ som måste samverka för att det ska bli bra. Vad jag förstår är vi överens om flera saker. Men det är en sak jag undrar över när det gäller Miljöpartiet. Är Miljöpartiet berett att medverka till en utveckling av små vattenkraftverk, dvs. där det redan finns godkända vattendomar och där vattendraget redan är utbyggt? Vad jag förstod av ordväxlingen mellan Owe Hellberg och Helena Hillar Rosenqvist skulle man samverka mellan Vänstern och Miljöpartiet. Då är frågan hyperintressant för mig som centerpartist.
Fru talman! I just den frågan är vi klara i vårt ställningstagande. Vi vill inte ha någon utbyggnad av småskalig vattenkraft. Vi anser att man har byggt ut vad som kan accepteras i dag. Däremot är vi givetvis intresserade av förnyelsen av redan befintlig kapacitet i vattenkraften så att den blir mer effektiv.
Fru talman! Innebär det att Miljöpartiet är berett att förbjuda utvecklingen där det redan finns vattendomar och det finns en rad småföretagare som väntar?
Fru talman! Eftersom vi inte vill ha någon mer utbyggnad av småskalig vattenkraft kanske det blir resultatet. Det är intressant att framtiden möjligen innehåller nya former för vattenkraft som det går att titta närmare på. Men vi är emot utbyggnaden av den småskaliga vattenkraften såsom den ser ut i dag.
Fru talman! Diskussionen om det kommunala vetot är principiellt intressant. Ibland gör man taktiska överväganden i politiken. Jag tror att taktiken har misslett Miljöpartiet när det gäller det kommunala vetot. Det tycks finnas en underström av att man över huvud taget inte kommer att klara av att placera ut kärnavfall. Den nationella nivån är den absolut viktigaste och avgörande nivån för demokratin och för makten. All makt som inte utövas på det nationella planet ska delegeras från det nationella planet. Det innebär att det kommunala vetot försätter oss i den situationen att kärnavfallet inte kan placeras. Vem ska väljarna i landet som anser att det måste finnas en lösning på förvaringen ställa till ansvar? Det måste finnas en nivå som det går att utkräva ansvar från. Om frågan splittras till det kommunala vetot tas ansvaret bort. Det är omodernt att utkräva ansvar i dag. Vi ser en utveckling i samhället, Europa och världen där man alltmer lägger över makt på experter och för bort frågorna från den demokratiska sektorn. Det är allvarligt. För varje politiskt relevant beslut ska det också gå att utkräva ansvar.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar och jag har haft en liknande debatt för ett år sedan. Det finns poänger i det Bengt-Ola Ryttar säger, t.ex. ansvarsutkrävandet. Nu får vi inte glömma bort att det finns ett nationellt beslut om utbyggnaden av kärnkraften. Vi var många som var emot den. Tyvärr fattades detta beslut trots att man inte hade löst avfallsfrågan, och fortfarande är avfallsfrågan inte löst. Det ligger en olöst fråga i hela beslutsprocessen som har gömts undan fram till nu när det är dags att hitta dessa ställen där avfallet ska gömmas undan. Avfallet har en delningstid på 24 000 år och bör vaktas av tusen generationer till. Vi vet att det har varit ca 80 generationer sedan Kristi födelse. Det är fråga om hemskt lång tid. När det gäller det kommunala vetot har Bengt-Ola Ryttar en centralistisk syn där all makt utgår från nationen och delegeras nedåt. Det är inte riktigt min syn. Jag anser att kommunen som sådan ska ha det avgörande inflytandet, precis som i alla andra fall. Det ska också gälla kärnavfall. Nu finns det i den nya miljöbalken en skrivning som talar om att det ska vara synnerliga skäl för att bryta kommunens mening i frågan. Men trots allt har möjligheten till veto tagits bort.

Fru talman!

Man får tycka vad man vill om att kärnkraften över huvud taget etablerades.

Lokal demokrati är viktig.

Fru talman! Jag kan, om än med andra motiveringar, dela Gudrun Lindvalls tveksamhet kring flygplats på Hall, men det var inte därför jag begärde replik. Gudrun Lindvall talade om att det inte hade kommit upp några informationstavlor i nationalstadsparken i Haga. Det må så vara. Vad som är mycket värre är att lagstiftningen är så otydlig att man aldrig vet vad som är tillåtet respektive förbjudet när det gäller åtgärder i nationalstadsparken. Stadsbyggnadsdirektören har t.o.m. vid ett tillfälle ställt frågan om det är möjligt att reparera en trasig vattenledning om den går genom grönområde i nationalstadsparken. Vi behöver fler erfarenheter och mer utpräglad praxis när det gäller hanteringen av nationalstadsparker om vi med gott samvete ska kunna säga att vi vet vad vi gör när vi inrättar nya nationalstadsparker.
Fru talman! Jag kan dela en del av de uppfattningarna. Det var så att nationalstadsparken kom till som den första, och den första får ofta vara den som är spjutspetsen. Jag håller med om att det är otydligt vad man får göra och inte får göra i nationalstadsparken. Vi vet att det har funnits många krav på byggnation, t.ex., och man har diskuterat vad som är möjligt och inte möjligt att göra i nationalstadsparken. Från Miljöpartiets sida anser vi att det inte bör vara möjligt att bygga. Det är möjligt att vi inte delar den uppfattningen, men jag är överens med herr Skårman så till vida att jag tycker att vi bör få fram klarare och entydigare regler för vad som gäller för nationalstadsparken. För mitt vidkommande handlar det alltså om att få ett starkare skydd.
Fru talman! Hur kan man föreslå att vi ska inrätta nya nationalstadsparker med samma olägenheter kring sig om det är så att lagstiftningen som nu gäller är så väldigt oklar? Är det inte bättre att först utarbeta klara lagbestämmelser innan man sprider osäkerheten ytterligare i landet?
Fru talman! Det som jag uppfattar som problem är egentligen inte att lagstiftningen är så otydlig utan att man inte riktigt vet vilken tolkning som ska göras. Vi har en sådan lagstiftning att det ofta är praxis och tolkningar som avgör. Här har också synpunkt stått mot synpunkt. Vi har sett att man ibland har provat från fall till fall. Jag hoppas att vi kan få ett bättre skydd - inte bara för denna första nationalstadspark, utan även för kommande. Jag önskar att det skydd vi får för nationalstadsparken är lika entydigt som skyddet för nationalparkerna. Även där tycker jag att det behövs ett stärkt skydd, för även där får man göra saker och ting som faktiskt hotar nationalparker. Vi vet att det finns sådana exempel när det gäller energiåtgärder, t.ex.
Fru talman! Jag är lite förvånad över diskussionen kring nationalstadsparker och lagstiftningen. Det som vållat tveksamhet hos de kommuner som härefter kan komma ifråga för bildande av nationalstadspark - dit hör Uppsala och Trollhättan - är oron för att lagstiftningen är så tvingande. Det finns inte möjligheter för kommuner att vidta några som helst åtgärder, åtminstone inte utan att man har fått medgivande till det. Därför är jag väldigt förvånad över denna diskussion om att man ska vänta. Det är lite typiskt. Jag har kanske inte replikrätt på moderaterna, men jag kan inte låta bli att konstatera att man vill att vi ska dröja med att inrätta fler nationalstadsparker så länge vi inte har klarlagt lagstiftningen och tillämpningen av den. Det är inte Folkpartiets uppfattning. Vi menar att vi bör gå vidare. Det här är ett väldigt viktigt skydd för värdefulla områden inne i tätorter. Fru talman! Min fråga till Gudrun Lindvall är följande: Är det Gudrun Lindvalls och Miljöpartiets uppfattning att man inte bör gå vidare innan man har gjort någonting åt nuvarande lagstiftning?
Fru talman! Nej, det är inte vår uppfattning att man ska vänta. Det är vår uppfattning att man ska komma till rätta med de problem som man har när det gäller nationalstadsparken i Stockholm. Där har det t.ex. funnits vissa byggrätter som det har blivit mycket diskussion om därför att byggen på ett mycket påtagligt sätt stör nationalstadsparken. Det förslag som vi har om att inrätta en statlig fond handlar bl.a. om att försöka lösa ut de byggrätterna för att komma till rätta med de problem som vi har haft i detta område och som tyvärr inte riktigt är lösta. Vår uppfattning är att det är mycket viktigt att ha nationalstadsparker just därför att grönområden i storstäder har visat sig mycket viktigt för människor. Vi kan se att det faktiskt är en hälsofråga. Människor mår mycket bra av att ha ett ställe där de känner sig närmare naturen, där det är lugn och ro och där de kan få ta del av någonting annat än den vanliga storstaden. Vi anser att vi ska gå vidare med att bilda nationalstadsparker, så jag är helt överens med Harald Nordlund i den frågan.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 1, men står självfallet tillsammans med mina moderata kamrater bakom övriga reservationer. På ett numera rentav traditionsenligt sätt yrkar jag bifall bara till den första reservationen. Naturligtvis, fru talman, är det inte orimligt att i vissa lägen införa hyresreglering. Att t.o.m. införa hyresstopp kan exempelvis vara motiverat i ett krigsläge, när man förväntar sig att efterfrågan snabbt ska överstiga utbudet av lägenheter. Det var väl så som den svenska hyresregleringen en gång kom till. Jag var inte med, så jag har inte den exakta kunskapen. Men det var säkert många som besjälades av en god vilja och en stor omsorg om befolkningen och inte ville att första världskrigets brutala ekonomi skulle upprepas i vårt land. Men hur korta hyresstopp och hyresregleringar man från början än har tänkt sig är det alltid svårt att ta sig ur regleringar och ransoneringar. Ofta kan tröskeleffekter uppstå vid avvecklingen som det tar emot att övervinna. När det gäller hyrorna har det varit särskilt svårt. Det är egentligen den enda kristidsreglering som ännu finns kvar 55 år efter krigsslutet. Det har gjorts många försök att avreglera hyrorna. Men det har alltid funnits någon grupp som har tyckt att det är orimligt. Någon grupp här eller där känner kortsiktigt av trösklarna mer än andra. Någon mister jobbet när regleringarna inte längre behöver administreras. Nu står vi där med vårt arv från de fem åren av världskrig för 55-60 år sedan. Men det är inte hela sanningen. Landsbygdens avfolkning under framför allt 50-talet skapade långsiktiga obalanser på bostadsmarknaden i många tätorter. Det gjorde det mycket lättare för dem som ville försvara bostadsransoneringen och hyresregleringen. Det gjorde det även lättare för dem som ville att staten skulle utnyttja läget och styra boendet i riktning mot hyresboende utan rätt att äga det egna hemmet. Det är ett boende på politiskt fastställda villkor i kommunalt ägda lägenheter. Det är bakgrunden till att det byggdes en miljon lägenheter i huvudsakligen i kommunala bostadsföretags regi under tio år med tyngdpunkten strax före 1970. Det skulle dessutom byggas rationellt och billigt för att den offentliga ekonomin skulle kunna klara av åtagandena. Än i dag kan man se spår av byggkranarna, som har gett trista omgivningar i de miljöer som de kommunala planerarna skapade på detta sätt. Det beror inte särskilt ofta på ond vilja att det blev så. Däremot är det resultat av ett systemfel. Brist på mångfald och valfrihet får sådana effekter. Till råga på allt visade det sig att man, när man för cirka tio år sedan undersökte hyresgästernas uppfattning om relationerna mellan bostadsvärde och hyra, fann att de boende i miljonprogramområdena till skillnad från i stort sett alla andra boende ansåg att hyran översteg bostadens värde. Nu är det bättre i de här områdena, men man har också fått skjuta till ytterligare miljoner, upprusta och göra om för att det blev fel från början. Bristen på mångfald och valfrihet i boendet gjorde att det blev dyrt, trots att avsikten från början var att bostäderna skulle vara billiga. Det är ju det industriella likformiga byggandets idé att det ska bli billigt. Dessutom var dessa lägenheter normstyrda efter de striktaste teoretiska tankar om vad överheten ansåg att folket hade behov av. Om bruksvärdessystemet hade tillämpats på det sätt som det från början var tänkt skulle de nyss nämnda problemen ha fångats upp och hyran skulle ha differentierats efter hyresgästernas uppfattning om värdet på sin bostad. Men så har inte bruksvärdessystemet tillämpats. Ofta har man visat på att hyrorna har varierat mer med den fasta låneräntan under respektive fastighets byggår. Sedan de kommunala bostadsföretagens hyror har blivit normgivande och hyresledande har också andra effekter kunnat iakttas. I vissa orter med låg bostadsefterfrågan har hyresnivåerna hållits uppe på grund av att de kommunala bostadsföretagens hyresnivå inte har följt med nedåt i en vikande efterfrågan. I andra orter, företrädesvis de stora tätorterna, har de kommunala bostadsföretagens hyror använts för att man med bruksvärdessystemets hjälp ska kunna sänka hyresnivån under vad som är rimligt för att byggare ska kunna få ett nybygge att gå runt ekonomiskt. I de fallen har byggandet stannat av. Mycket illustrativa exempel på detta finns i Stockholm som en följd av ett olyckligt beslut av den dåvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten i Svenska Bostäders styrelse angående hyressättningen i S:t Eriksområdet på Kungsholmen. Det har resulterat i att det bara har byggts en handfull hyreslägenheter i Stockholm under åren därefter. De enda som i det här läget har varit villiga att bygga har varit de kommunala bolagen, vilka med 40 000-50 000 lägenheter var i sin ägo naturligtvis kan ta förluster i tusentals lägenheter, eftersom de kan täcka förlusterna genom att höja hyrorna för övriga hyresgäster. Det är inte rimligt, fru talman, att bruksvärdessystemet får de här effekterna. Det är inte rimligt att bruksvärdessystemet ska ge upphov till högre hyror än vad som annars skulle gälla i den enskilda orten eller att systemet blir ett hinder för nybebyggelse när det finns efterfrågan på bostäder till de hyror som är erforderliga för att man ska kunna producera nya hus utan förlustkalkyler. Alla vet vad resultatet blir: brist på lägenheter, särskilt hyreslägenheter som vi också behöver som en del i mångfalden. Omvandling från hyresrätt till bostadsrätt initieras av konstlade marknadsförutsättningar. Och vi får naturligtvis det skadliga etablerandet av svarta marknader när det gäller hyresrätter. Det är svarta marknader som förmodligen inga utom de som olagligt och omoraliskt skor sig på situationen har något intresse av. Konsekvenserna av det här borde rimligen vara att man som ett första steg i den sedan länge avsedda avregleringen av hyresregleringen tillämpar bruksvärdessystemet som det från början var tänkt. Dvs. att det ska vara en hyressättning som tar hänsyn till hur hyresgästerna uppskattar sina respektive lägenheter med nackdelar och förtjänster. Läget i huset och i omgivande samhälle ska spela den roll som är berättigad med det här perspektivet. Det gäller även andra värden i lägenheten, teknisk utrustning osv. Så ska det vara oavsett vilken hyressättning som gäller just för de av kommunala företag ägda fastigheterna. Rimligen borde man jämföra med alla fastigheter. Fru talman! Det är ett rimligt rättvisekrav att man får betala hyra efter den nytta man har av lägenheten. Det är också rimligt att det är en sådan hyressättning att det blir ekonomiskt möjligt med nybyggnad. I sin förlängning ger nämligen nybyggnad flyttningskedjor som totalt sett ger en rörligare bostadsmarknad och därmed förmodligen också ett effektivare utnyttjande av det bostadsbestånd som finns på respektive ort. Det kan aldrig vara rimligt att vi har en hyressättning som gör det attraktivt för ensamstående äldre att bo kvar i stora äldre lägenheter. Det är inte särskilt smart att vi har en sådan hyressättning som det finns exempel på i vissa delar av våra storstäders innerstäder. Jag har några ytterligare uppfattningar och synpunkter. Det kan inte kan vara rimligt att försvåra tillkomsten av nya bostadsrätter. Det finns ingen anledning att försvåra hyresgästernas möjlighet att överta sina lägenheter i bostadsrättsform. Det lönar sig dock föga att återupprepa alla de argument som vi har haft i de situationerna. Jag vill bara notera att riksdagens majoritet tycks vilja frångå den normala demokratiska majoritetsprincipen med en enkel majoritet och vill försvåra bostadsrättsomvandling med en kvalificerad majoritet. Jag har redan framställt mina yrkanden.

Fru talman! Jag konstaterar att Carl-Erik Skårman med en viss envishet återupprepar sina gamla argument för ökad segregation och minskad möjlighet för vanliga människor att efterfråga bostäder i attraktivare lägen. Det är bara att beklaga. När vi andra brottas med problemet med att få ned nybyggnadskostnaderna på olika sätt löser Skårman det här enkelt genom att säga: Släpp marknaden fri, och låt hyrorna sticka vart de vill; det finns alltid folk som är beredda att efterfråga! Men, fru talman, jag väljer i mitt anförande i första hand att förhålla mig till våra egna reservationer. Alla våra reservationer rör olika sätt att stärka hyresgästernas position på bostadsmarknaden. Skälet till att vi gör på det viset är naturligtvis de rapporter om bostadslöshet, hemlöshet och vräkningar som kommit i en strid ström de senaste tio åren. Fru talman! Jag ska försöka att med ett par exempel visa på de brister i lagstiftningen som vi med våra reservationer försöker komma till rätta med. Det första exemplet handlar om Jorma. Jorma hade i sin ungdom ett missbruk som han lyckades komma ur, mycket med hjälp av en kvinna som han senare flyttade samman med. Han skaffade sig utbildning och fick också ett jobb. Under flera år skötte Jorma jobb och hyra klanderfritt, och allt syntes lösa sig på bästa sätt. Så bröts förhållandet med kvinnan av olika skäl, vilket inte är särskilt ovanligt i dagens samhälle, och Jorma tog tillfället i akt att återfalla i sitt missbruk. Under denna period missade Jorma några hyresinbetalningar och förlorade också sitt jobb. Resultatet blev som vid många andra tillfällen: Jorma blev vräkt. Nu startade en period, om än kortvarig, med ett ökat missbruk och en tillvaro som uteliggare och härbärgeboende för Jorma. Efter bara några månader beslutar sig Jorma för att det liv han levde som nykter trots allt var klart bättre. Jorma sköter sig och lyckas faktiskt också komma in på ett s.k. särskilt boende, där kraven för boendet innebär ständiga urinprovskontroller och oanmälda visitationer i bostaden. Jorma lyckas också få ett nytt arbete. Nu startar nästa problem. Kommunen, som betalar entreprenören för driften av boendet, har som utgångspunkt att mellan tre månader och ett halvt år i detta boende ska räcka för att sedan komma ut i eget boende. Kommunen saknar tyvärr möjlighet att skaffa lägenhet till Jorma. Man saknar helt enkelt tillgång. Det kommunala bostadsbolaget är inte heller berett att ta detta ansvar ensamt. Jorma har tur - han får stanna kvar i rummet i det särskilda boendet. Efter elva månader har han fortfarande inte lyckats få bostad utan utsätts fortfarande för urinprovtagningar och oanmälda inspektioner. Entreprenören får fortfarande betalt av kommunen, och platsen - som säkert skulle behövas bättre av någon annan - är upptagen. Kommunen försöker på olika sätt få tillgång till bostäder, men avsaknaden av bostadsanvisningslagen gör att kommunen står inför en närmast omöjlig uppgift. Fru talman! Jag är övertygad om att detta exempel klart visar på behovet av ett återskapande av en bostadsanvisningslag. Utskottsmajoriteten avslår vår motion med hänvisning till den utredning som nu pågår och som är en fortsättning på den boendesociala beredningen. Situationen runtom i landet är svår, vilket jag har fått bevis för i mitt arbete i Hemlösekommittén. Många kommuner försöker nu skapa bostadsanvisningsavtal på frivillig väg, oftast med mycket nedslående resultat. Jag menar att det inte finns någon anledning att vänta längre. Jag yrkar därför bifall till reservation 19 Det andra exemplet jag vill ta upp liknar i vissa delar det tidigare. Det här handlar om Tommy. Tommy arbetade i ett kommunalt bolag under flera år. Periodvis missbrukade Tommy amfetamin, men trots detta lyckades han sköta sitt arbete och sin bostad. En dag beslutade sig kommunen för att konkurrensutsätta bolaget, och bolaget gick över till en privat entreprenör. För att klara det låga anbudet var entreprenören tvungen att låta en del av de anställda gå, och Tommy tillhörde dem som fick gå. I den här situationen gick det snett för Tommy, som började använda lite mer amfetamin än han gjort tidigare. Även han missade två hyresinbetalningar. Eftersom Tommy har a-kassa får han ingen hjälp av socialtjänsten, och han vräks. Tommy klarar inte av att bo i härbärget utan väljer att bosätta sig i ett tält på en sopstation. I ett år bor Tommy utomhus. Han lyckas trots att han bor i tält få ett nytt arbete och söker nu bostad. Tommy har dessutom tur - han har en chef på sin nya arbetsplats som ger honom en månad på sig att hitta en bostad som en förutsättning för att kunna sköta sitt jobb. Kommunen kan inte heller i detta fall hjälpa till, eftersom man inte har tillgång till bostäder. Även det här löser sig genom att Tommy nu får rum på ett särskilt boende av ungefär samma typ som Jorma fick. Därmed får han också underkasta sig samma krav i sitt liv. Om Tommy vid ett tillfälle skulle visa prov på missbruk, om han t.ex. skulle ta ett par snapsar till sillen, skulle det innebära att han återigen ställdes på gatan och skulle förlora sitt arbete. I en del andra kommuner skulle Tommy kunna få ett socialkontrakt utan något besittningsskydd och leva i och för sig under samma förutsättningar men dock något bättre. Vänsterpartiet har motionerat om ett stärkt besittningsskydd i den här sortens boende. Även här hänvisar utskottsmajoriteten till fortsättningen av den boendesociala beredningen. Eftersom vi i vår motion hänvisar till samma utredning väljer jag att nu inte yrka bifall till vår reservation. Om förslag om stärkt besittningsskydd däremot inte blir ett av resultaten av utredningen lovar vi att återkomma till kammaren med en ny motion. Fru talman! För att vi ska förstå hur illa andrahandskontrakten fungerar skulle jag vilja referera till ett samtal jag hade vid ett av Hemlösekommitténs seminarier, där en man beskrev ett av sina boenden på ett andrahandskontrakt: Efter två timmar upphörde kontraktet. Då kan vi börja prata om rättstrygghet för människor! Det finns gott om exempel på andrahandskontrakt som bara har varat en eller två dagar. Två timmar är det kortaste. Det sista exemplet, fru talman, är däremot av ett helt annat slag. Det handlar om Anna, som efter studenten bestämmer sig för att vara modern och flexibel och börjar arbeta på vikariemarknaden. Efter fem månader bestämmer sig Anna för att söka sig ut på bostadsmarknaden. Anna, som inte bor i Stockholm och inte har en kommunledning som förbjuder allmännyttan att bygga nytt, lyckas hitta en bostad, och allt borde vara frid och fröjd. Men, fru talman, nu visar det sig plötsligt att hyresvärden kräver borgenär trots att Anna kan visa upp egen inkomst. Skälet är att hon saknar fast anställning. Annas mamma är ensamstående med ytterligare två barn som bor hemma, har tyvärr ett par betalningsanmärkningar och är dessutom lågavlönad. Hon godkänns därför inte som borgenär. Anna får inte lägenheten av de skälen. Anna blir utan lägenhet. Hon flyttar hem till en kompis, något som många ungdomar gör och som tyvärr ganska många tror är någon sorts frivilligt val. Anna upplever sig själv som hemlös, liksom många av de andra ungdomar som tvingas bo kvar hemma eller som tvingas bo ihop med kompisar. Men Anna räknas inte när Socialstyrelsen gör sina beräkningar. Vänsterpartiet har motionerat om rätten att överklaga när man upplever sig nekad en lägenhet på osakliga grunder. Utskottsmajoriteten har valt att avslå vår motion utifrån att vårt förslag, trots att man säger det vara vällovligt, inte kommer att hjälpa den bostadssökande eftersom lägenheten inte kommer att vara ledig om det skulle visa sig att den klagande har rätt. Jag måste konstatera att fantasi och kreativitet i det här fallet inte kan sägas prägla utskottsmajoriteten. Naturligtvis skulle vitesföreläggande ha en preventiv verkan och fungera avskräckande gentemot de hyresvärdar som väljer att diskriminera bostadssökande. Utifrån detta yrkar jag bifall till reservation 20 Slutligen, fru talman, vill jag dessutom yrka bifall till reservation 3 under mom. 3, som tar upp behovet av förbättring för hyresgäster avseende förverkandereglerna. I både Tommys och Jormas fall skulle en individuell prövning av avhysningsbeslutet kunnat leda till att situationen för dem båda inte hade blivit lika allvarlig som den blev. De flesta vräkningar i dag, närmare bestämt 90 %, sker på grund av hyresskulder som oftast är betydligt lägre än kostnaderna för vräkningarna. Resultatet av en avhysning är också allvarligt och innebär inte sällan en svår social situation för den som drabbas. Kostnaderna för samhället och den enskilde överskrider vida skuldernas storlek i de allra flesta fall. Om man dessutom tar i beräkning att 80 % av de vräkta enligt en undersökning av Konsumentverket ett år efter vräkningen inte lyckats få boende med eget kontrakt borde det vara självklart att reglerna för förverkandet sågs över och att man på allvar tittade över den totala sociala situationen, förutsättningar och förbättringar, för den som hotas av vräkning innan man bestämmer sig för att vräka. Tack för ordet!
Fru talman! Jag noterar Sten Lundströms beskrivning av Jormas situation. Jag noterar också att det han kommer med som medicin är tvång och straff, byråkrati och krångligheter i form av en bostadsanvisningslag. Jag menar nog att det finns bättre kreativitet i kommunerna än så. Med hjälp av kommunala bostäder av olika slag, som i Stockholm exempelvis, med hjälp av överenskommelser med de privata fastighetsägarna om att ställa lägenheter till förfogande för medicinska och sociala förturer måste det finnas möjligheter att lösa detta på ett annat sätt, på samma gång som de kommunala bolagen naturligtvis bör ta kontakt med hyresgäster som tenderar att ligga efter med sin hyra. Det finns många kreativa möjligheter inom kommunerna som man borde utnyttja och lyckas med innan man kommer med ytterligare straff, tvång, lagar och byråkrati.
Fru talman! Jag konstaterar att Carl-Erik Skårman och jag uppenbarligen inte lever i samma verklighet. I de flesta kommuner försöker man åstadkomma just de frivilliga avtal som det talas om med både privata och kommunala bostadsbolag. Man gör det utan någon som helst framgång. De möjligheter som Carl Erik Skårman önskar skapas inte. Dessutom kan jag konstatera att Carl-Erik Skårman vid två tillfällen i sin replik till mig hänvisade till att de kommunala bostadsbolagen borde ta det stora ansvaret. Det är analogt med det som händer i Nacka att de kommunala bostadsbolagen ska hållas tillbaka. Kvar ska stå någonting som vi har bekämpat i Sverige under mycket lång tid, nämligen det som brukar kallas social housing eller socialbostäder. Där står kommunen kvar med Svarte Petter på bostadsmarknaden, medan de privata bostadsbolagen i de centrala delarna av städerna enligt Skårmans eget sätt att se det ska ha rätten att skruva upp hyrorna till vilka nivåer som helst, så att man inte riskerar att få in s.k. felaktiga hyresgäster i sitt boende. Carl-Erik Skårman saknar tyvärr, fru talman, alla förutsättningar att vara delaktig i en lösning av detta. Det tvång som Carl-Erik Skårman hänvisar till att kommunerna eller bostadsbolagen skulle utsättas för med en bostadsanvisningslag är mycket litet i förhållande till det tvång som de människor känner som bor i härbärgen, på andrahandskontrakt och i ständig osäkerhet. Det tvånget är mångdubbelt större för individen än den möjlighet som vi vill skapa för kommunerna att ge alla rätten till eget boende.
Fru talman! Det är väl skam till kommunledning om den äger ett bostadsföretag men inte kan förmå det bostadsföretaget att ta emot hyresgäster som har sådana stora problem som Sten Lundström pratar om. Det måtte vara en oerhört handlingsoförmögen kommun vi då talar om. Då förstår jag att den inte heller lyckas åstadkomma några avtal med privata fastighetsägare. Då förstår jag också att den inte förmår införa ett system där det kommunala bostadsbolaget på ett tidigt stadium tar kontakt med hyresgäster som ligger efter med hyran, vilket ofta kan vara en indikation på att det finns ett socialt problem att lösa. Jag förstår också att om det är kommuner med sådan brist på handlingskraft lyckas de inte heller uppföra tillfälliga bostäder för människor som är i omedelbar nöd. Det kan jag ha lite större förståelse för. Det är inte alltid så lätt att komma förbi bygglagstiftning, bygglov, lagfrågor och sådana saker. Men nog borde man kräva handlingskraftigare kommuner än de som finns i Sten Lundströms modellvärld.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Carl-Erik Skårmans uppfattning att vi behöver se mer handlingskraftiga kommuner när det gäller de här frågorna. Det är vi överens om. Däremot är vi inte överens om att, som Carl-Erik Skårman föreslår, man ska avlöva de allmännyttiga bolagen. Allmännyttans styrka har varit och är fortfarande i viss mån att man har förutsättningar att erbjuda boende åt alla grupper. Det Carl-Erik Skårman efterlyser är sociala bostäder. De kommunala bostadsbolagen ska ta ansvar. Visst, de kommunala bostadsbolagen har kanske ett större ansvar än de privata bostadsbolagen. Men en förutsättning för att segregation och negativ utveckling inte ska bli en självklarhet är att detta inbegriper samtliga aktörer på bostadsmarknaden. Bostadsrättsföreningar, privata hyresvärdar och kommunala bostadsbolag måste vara beredda att ta sin del av ansvaret. Kommunerna lyckas inte få fram överenskommelser med de privata bostadsbolagen, inte heller där de kommunala bostadsbolagen ställer upp. Det förutsätter såvitt jag förstår att bostadsanvisningslagen med det snaraste återskapas.

Fru talman! Detta är den första debatten om hyresrätt och bostadsrätt under det här millenniet. Min förhoppning är att 2000-talet ska bli familjens millennium. Det är ingen tillfällighet att Kristdemokraterna toppar bostadsligan år 2000 med 230 miljoner mer än regeringen. Syftet är att göra bostadspolitiken familjevänlig. Att tala om familjen utan att beröra boendet är för mig en omöjlig uppgift. En bostadspolitik byggd på frihet, rättvisa, nytta och behov är grundläggande för subsidiariteten - stödet för familjen. Det handlar om frihet att kunna välja mellan olika former som hyresrätt, kooperativ hyresrätt, ägarlägenhet, bostadsrätt, radhus, kedjehus, villaboende, osv. En rättvis bostadspolitik handlar inte om millimeterrättvisa, att alla ska ha lika stor yta, lika stor hyra, lika hög standard. Det måste få variera beroende av hur den enskilde vill prioritera och kan prioritera att använda sina resurser. Av våra fyra miljoner bostäder är hälften byggda efter 1960. Hälften finns i hyreshus och hälften finns i småhus. Bostadspolitiken har ändrat inriktning. Från att ha byggt på ett bidragssystem har styrningen börjat gå över till de enskilda människorna, med undantag av alla hinder som finns i Stockholmsregionen. Hyrorna är fortfarande alltför höga. I genomsnitt går 30 % av den enskildes utrymme av lönen efter skatt till hyra. Fru talman! På de boendes villkor - allmännyttan på 2000-talet, ett betänkande om allmännyttan och bruksvärdet, har fem utgångspunkter: · möjlighet att bo till självkostnad Kristdemokraternas första reservation i dag handlar om bruksvärdet. Bruksvärdessystemet har spelat en viktig roll för att skapa ett hållbart besittningsskydd för hyresgästerna och för att motverka hyreshöjningar på bostadsmarknader med brist på lägenheter. Systemet var marknadsbaserat och hyresrelationerna skulle återspegla marknaden. Vi kristdemokrater anser att systemet tyvärr inte har fungerat. I flera fall avviker hyran mycket från systemets tanke. Eriksmålet i Stockholm är ett tecken på detta. Attraktiva lägenheter i centrala lägen är underprissatta, medan hyresgäster i mindre attraktiva områden betalar för hög hyra. Detta stimulerar en svart hyresmarknad. Vi behöver i dag en mer flexibel hyressättning. Utbud och efterfrågan måste avspeglas bättre. Det har varit och är katastrofsituation vad gäller byggandet av lägenheter. Ett problem i dag är också att bruksvärdessystemet ofta kringgås genom att man bygger om och höjer hyran. Det måste finnas en balans mellan hyresvärdens anspråk på att få genomföra sådana åtgärder som i ett fastighetsekonomiskt perspektiv är erforderliga och hyresgästens befogade krav på inflytande. I allt boende måste personlig kreativitet tas till vara. Jag vill därför, fru talman, här yrka bifall till reservation 10 under mom. 10 om självförvaltning. Också betänkandet SOU 1999:148 pekar på nödvändigheten av större valfrihet. Det handlar om medverkan och samarbete. När man besöker t.ex. Ringdansen och Varestadsprojektet i Norrköping ser man verkligen behovet av ett nytänkande under 2000-talet. Inflytande och ansvar är viktigt. Under mina 30 år som lärare har jag frågat många elever som klottrat om de klottrar hemma i sitt eget kök. De ser då helt förvånade på mig. Här har vi brustit i Sverige. Mitt och det allmänna har varit stora motpoler. I utredningen vädrar vi kristdemokrater en seger, att den mest utvecklade formen för hyresgästinflytande - den kooperativa hyresrätten - bör permanentas i lagstiftningen. Utformningen av lagstiftningen utreds nu av regeringen. Självförvaltning ska kunna variera från 10 till 90 %, eller hur man vill uttrycka det, tycker vi kristdemokrater. Självförvaltning ger också möjlighet till hyressänkning. Detta kan vara av avgörande betydelse för flera familjer. Vi hör allt oftare att den sista hundralappen för många kan leda till att bubblan brister, till att hela familjen kapsejsar. Självförvaltning ger också möjligheter till grannkontakter, gemenskap och ökad trivsel. Man kan inte bortse från vilket dilemma ensamhet är i dag. Det undergräver hela våra folkhälsa. När det gäller trygghet befrämjar anonymiteten brottslighet. Därför är den gemenskap som kan ges på boendesidan mycket viktig. Vi kristdemokrater har flera reservationer till detta betänkande. Vi är ensamma om att kräva att ett centralt bostadsrättsregister ska införas. Det är viktigt att regeringen skyndsamt kommer till riksdagen med förslaget. Det behövs också en utredning om bostadsrättens pantvärde. De nya regler som trädde i kraft om att man skulle stärka bostadsrättens värde som pant den 1 januari 1996 har inte uppfyllts. Effektiviteten måste utvärderas. Det gäller också frågan om den legala panträtten och köparens förpliktelser vid överlåtelse. Vi är också missnöjda med kronofogdemyndigheternas handläggningstider. Fru talman! För att förbättra valfriheten bör en förändring göras så att de enskilda bostadsrättsinnehavarna ska kunna ansvara för lånen i stället för bostadsrättsföreningen. Att kunna göra ränteavdrag i likhet med en villaägare förbättrar för den enskilde. Den enskilde kan också påverka storleken av det kapital som han vill använda. Ett personligt sparande är samhällsekonomiskt positivt. Värdet som pant kommer därmed att förstärkas. Regeringen har vid flera tillfällen fått kalla fötter och undergrävt boendedemokratin. Ett sådant exempel var just majoritetskravet vid ombildning till bostadsrätt. Kravet på kvalificerad majoritet bör snarast upphävas. Med ett sådant beslut kan fastigheter i stället för att överlåtas på en bostadsrättsförening överlåtas till spekulanter. Det var inte meningen, och det gynnar inte de boende. Fru talman! Sedan år 1990 har nästan 600 bostadsrättsföreningar drabbats av konkurs. Bristen på känslighetsanalyser i ekonomiska prognoser är anmärkningsvärd. Stat och kommuner har kostnader på ca 12 miljarder kronor som en följd av den ekonomiska krisen för bostadsrättsföreningar. Denna ekonomiska risk skulle påtagligt minska om bostadsrättsföreningar fick full avdragsrätt för sina räntekostnader. Den första skatten handlar om 1,4 % av taxeringsvärdet för berörd fastighet. Den andra är en inkomstskatt om 28 % av en schablonintäkt på 3 % av taxeringsvärdet. Fru talman! Under 2000-talet måste den nuvarande snigelfarten i bostadspolitiken öka.
Fru talman! Jag delar Ulla-Britt Hagströms uppfattning om valfrihet i boendet. Jag nödgas också konstatera att regeringen har svårt att efterkomma riksdagens beslut från förra året om att utreda och komma med förslag om ytterligare en upplåtelseform. Ju fler upplåtelseformer vi har, desto större möjligheter har man att tillgodose de boendes önskemål. Därvidlag är även tredimensionell fastighetsbildning av värde. Jag delar också uppfattningen att pantvärdena på bostadsrätter ska stärkas och att förfogandet över förfallna panter bättre ska klargöras för att det stora flertalet bostadsrättsinnehavare ska få tillgång till en sundare finansiering så att vi slipper fallissemang på den punkten.
Fru talman! Jag uppfattade inte någon kritik mot det som jag hade sagt, utan detta var mera som en bekräftelse. Då vill jag ytterligare framhålla att just ägarlägenheter är en viktig upplåtelseform. Vid förra debatten hörde jag att Lars-Erik Lövdén lovade vår kristdemokrat Ulf Björklund att en utredning snabbt skulle komma till stånd, och det har ju riksdagen beslutat om. Så jag tackar för stödet.
Fru talman! När man lyssnar på kristdemokrater - i det här fallet Ulla-Britt Hagström - kan man konstatera att de spretar åt många olika håll. Man säger att bostaden är viktig, att den är en social trygghet för familjen, att det är viktigt med gemenskap för ensamma människor osv. I nästa ögonblick tvekar man inte en sekund när man säger att det är helt okej att hyrorna höjs så mycket att människor inte kan bo kvar. Den fria marknaden ska kunna lösa problemen. Sedan vill man då avskaffa stora delar av bruksvärdesprincipen. Jag måste fråga Ulla-Britt Hagström om hon lyssnade på mitt anförande. Kristdemokraterna förespråkar en rå marknadsekonomi på bostadssektorn som gör att segregationen kommer att öka och möjligheterna att välja kommer att begränsas mycket kraftigt för dem som har låga inkomster, vilket för övrigt Ulla-Britt Hagström själv konstaterar i sitt anförande. Hon säger att det är inkomsterna som avgör hur man kommer att bo och att kristdemokraterna inte vill ha någon millimeterrättvisa. Men jag vill ändå fråga Ulla-Britt Hagström hur hon ställer sig till ett återskapande av en bostadsanvisningslag, till rätten att överklaga om man inte får en bostad på osakliga grunder och till möjligheten att förändra reglerna när det gäller förverkande.
Fru talman! Vi har aldrig sagt att vi förespråkar en total marknadspolitik, utan som Sten Lundström mycket väl hörde talade jag om valfrihet för alla och olika möjligheter för alla. Det innebär att vi måste ha tentaklerna ute åt många håll. Men det betyder inte att vi är splittrade eller har motstridiga uppfattningar. Vi vill ha boende för alla efter val och efter vad den boende själv vill prioritera. Den boende kanske vill lägga mer pengar på sin bil i stället för på boendet. Jag kan hålla med Sten Lundström om vissa delar. Jag tycker att exemplet om Anna stämmer helt. Ungdomar som inte kan påvisa någon fast inkomst har väldigt svårt att få lägenhet i dag. Därmed diskrimineras yngre människor och deras självförtroende minskar. Det handlar inte bara om bostad, utan det handlar också om att man inte kan teckna ett mobiltelefonabonnemang om man inte haft en viss inkomst. Detta gäller oavsett om man är 20, 25 eller 30 år. Det tar alltså lång tid att bli vuxen och självständig i dag. De åtgärder som Sten Lundström väljer är alltså disciplinära åtgärder och att gå in för auktoritära metoder. Jag litar mer på våra kommunpolitiker och på att vi tillsammans ska kunna lösa detta. Kommunerna har det yttersta ansvaret för den enskildes boende på orten.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Ulla-Britt Hagström om det finns något mer auktoritärt än att förvägra människor rätten att bo, om det finns någonting som är mer auktoritärt i samhället än att en fastighetsägare säger till en bostadssökande: Även om du har jobbat i fem månader får du inte bo här eftersom du inte har fast anställning. Finns det något mera auktoritärt? Vi föreslår att man ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut. Det måste finnas någon rättvisa i det sociala boendet. Eller är marknadskrafterna så heliga i det kristdemokratiska tänkandet att man över huvud taget inte är beredd att begränsa marknadskrafternas rättigheter när det gäller bl.a. rätten att förvägra människor ett boende. De andra två fallen är alldeles riktiga. Det rör sig om människor som jag har träffat och pratat med, så det är inga påhittade fall. Tror inte Ulla-Britt Hagström att det hade varit en klar fördel för både Jorma och Tommy om det hade funnits en bostadsanvisningslag som gav kommunerna möjligheter att under en viss press teckna frivilliga avtal med bostadsbolagen - med både kommunala och privata bostadsbolag samt med bostadsrättsföreningar - för att skapa ett boende åt alla kommunmedborgare? Dessutom kan jag konstatera att det naturligtvis är inkomsterna och inte det personliga intresset som avgör var man kan bosätta sig när marknadshyrorna får råda. Situationen i min egen hemkommun Malmö är sådan att lägesfaktorn numera slår igenom i 15 20 %. Det innebär att alltfler människor inte har råd att bosätta sig där de vill, hur mycket de än prioriterar, för när hyran överstiger det som de får ut i lön kan de inte prioritera längre.
Fru talman! Vi har ju alla i bostadsutskottet fått skriften om S:t Eriksmålet i Stockholm, som visar på att människor kan bo kvar till lägre hyresutgifter i innerstaden medan de i ytterområdena pressas alltmer. Jag tycker inte att det är bra att ha det så. Sedan håller jag med Sten Lundström beträffande hans exempel, och jag tog själv ett exempel. Jag tror inte alls att det är påhittade fall. Vi kristdemokrater engagerar oss också för hemlösa. Det är en oerhört viktig fråga, för det är fundamentalt att alla människor ska ha rätt till en bostad. Men jag tror inte att det hjälper att vi står här i kammaren och bestämmer att Kalle eller Lisa ska överklaga på det ena eller det andra sättet. Vi måste se till att det är varje kommuns självaktning att visa på goda och på dåliga exempel och säga till på skarpen till de kommuner som inte sköter detta på ett bättre sätt. Visst upplevs det som auktoritärt för en person att inte få en bostad. Då blir hela samhället auktoritärt. Men jag tror inte att det går att styra på det sätt som Sten Lundström menar, utan jag tror att vi tillsammans måste bli mycket bättre på att visa på dessa frågor hemma i kommunerna. Vi har bostadslösa i Skövde, där jag bor, och det skäms jag över. Därför måste vi alltid ta upp och visa på problemen och hjälpas åt att lösa dem, för sociallagstiftningen innebär trots allt en garanti för den enskilda människan.

Fru talman! När man lyssnar på debatten här kan man gott konstatera att vi är väldigt olika. Jag tycker faktiskt att det var intressant att höra de konkreta exempel som Sten Lundström gav på människor som har det jobbigt. Jag tar faktiskt till mig dem. Det är helt tydligt och klart så att det är en växande klyfta mellan de människor som har det bra i Sverige och de som inte har det. Det är då lätt att slå sig för bröstet och tycka att det är okej, att vi inte ska vara lagstiftande osv. Men när det gäller den svaga sidan, som känner sig helt hjälplös, undrar jag om vi inte också bör ta till lagstiftning för att rätta till problemen. Vi får inte öka klyftorna i samhället. Detta betänkande tycker jag egentligen handlar om avsaknaden av tilltro till och respekt för de enskilda människorna att själva kunna välja bostadsform och avgöra var de vill bo. Det handlar dessutom om bristande möjlighet att själv utforma sin lägenhet och välja standard. Det handlar även om bristande möjlighet till självförvaltning. Detta låter ju förskräckligt dystert. Men jag ser det inte så dystert, eftersom det redan sitter en utredning som ser över detta och som också ska ha de "sociala ögonen" med sig. Därför hoppas jag att vi får konkreta lagförslag - vi får inte glömma att vi är en lagstiftande församling - och har möjligheter att se till att Jorma och de andra som har belysts här får det så bra som det över huvud taget är möjligt. Vi måste ta hänsyn till olikheterna. Från Centerpartiets sida anser vi att det är viktigt att ha tilltro till enskilda människor, att skapa förutsättningar för människor och ge valfrihet, neutralitet och inflytande i boendet. Det måste helt enkelt prägla framtidens bostadspolitik. Jag är medvetet kort i mitt anförande när det gäller denna fråga med anledning av att jag tror att det är möjligt att återkomma till den. Jag har också förmånen att sitta i den utredning som ska se över allmännyttan. Vi har sett problemen och jag tror att vi diskuterar dem på ett riktigt sätt. Jag vill yrka bifall till reservation 2 under mom. 1 som handlar om bruksvärdessystemet, som helt klart inte fungerar som det var tänkt från början. Vi måste få fram en flexiblare hyressättning. Reservation 10 mom. 10 handlar om självförvaltning. Vi måste ge möjligheter för människor att vara med vid utformningen av deras boende. Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer där Centerpartiet finns med, men avstår från att yrka bifall. Som sagt: Jag har en stor förhoppning om att vi kommer till rätta med de problem som finns.
Fru talman! Jag vill först tacka Rigmor Stenmark för det stöd jag fick för mitt anförande om behovet av en skärpt lagstiftning när det gäller rätten till boende. Jag hoppas att Rigmor Stenmark har rätt i sin uppfattning att den utredning som nu jobbar vidare från den boendesociala beredningen på allvar kommer att ta tag i frågorna. Jag vill bara ställa en liten fråga till Rigmor Stenmark, fru talman, som handlar om bruksvärdesprincipen. Rigmor Stenmark säger att det finns ett behov av en flexiblare hyressättning och ett flexiblare bruksvärde. Då infinner sig frågan i vad denna flexibilitet ligger. Som jag sade har flexibiliteten i t.ex. Malmö kommun ökat ganska kraftigt avseende lägesfaktorn, så att den ligger någonstans mellan 15 % och 20 %. Nu börjar vi alltså få bakslag på detta. Det innebär att vissa människor tvingas att flytta därför att hyreskostnaderna blir alldeles för höga i de bostadsområden som av vissa andra hyresgäster anses väldigt attraktiva. Jag är lite nyfiken på hur Rigmor Stenmark tänker sig en flexibel bruksvärdesprincip och hur mycket hon tycker att lägesfaktorn ska få slå igenom. Var ska gränsen gå enligt Centerpartiets syn?
Fru talman! Det är väldigt viktigt för oss att se över detta. Jag tänker inte låsa upp mig eftersom jag själv sitter med i utredningen som ska se över allmännyttan. Det vore fel, för jag tycker att här måste man ge och ta. Jag tror att vi alla är överens om att bruksvärdessystemet från början var tänkt att fungera återhållande så att hyrorna inte skulle skena i väg. Man skulle inte behöva betala alldeles för mycket för en standard som man egentligen inte hade. Jag tänker inte gå vidare i denna fråga med Sten Lundström just nu. Jag tror att Sten Lundström också ingår i utredningen. Är det inte så?
Fru talman! Den sista frågan är lätt att svara på: Nej, jag ingår inte i utredningen. Vi har från Vänsterpartiet valt Jan-Åke Rydberg att ingå i utredningen, eftersom han tidigare satt i den boendesociala beredningen. Jag har fullt förtroende för Jan-Åke Rydbergs sätt att arbeta och behöver inte själv vara med i utredningen. Jag hoppas att Rigmor Stenmark menar allvar när hon talar om behovet av en bruksvärdesprincip, som i och för sig förändras men som trots allt finns kvar. Det innebär att vi har en ganska betryggande majoritet i denna kammare för ett bevarande av bruksvärden och bruksvärdesprinciperna, med vissa justeringar. Jag tror också att det kan vara väsentligt att Rigmor Stenmark tar med sig till utredningen att lägesfaktorn som enskild faktor inte får slå igenom på ett sådant sätt att det faktiskt ökar segregationen i boendet, att det tvingar människor med lägre inkomster att bosätta sig i vissa områden medan de med betydligt bättre inkomster får förutsättningar att bosätta sig i andra områden. Vi skärper bara den konflikt och den motsättning som finns i samhället om vi minskar stora grupper av människors möjligheter att förverkliga sina livsprojekt därför att andra människor får större möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Jag hoppas att Rigmor Stenmark tar detta med sig till utredningen och att man verkligen överväger hur mycket lägesfaktorn får lov att slå igenom, för om Carl-Erik Skårman och hans kamrater får bestämma får lägesfaktorn slå igenom fullständigt. Det innebär att segregationen ökar ytterligare och än kraftigare.
Fru talman! För oss i Centerpartiet är det ju väldigt viktigt att vi har en neutralitet mellan olika bostadsformer, att det finns olika bostadsformer och att det inte ska vara så att kostnaderna avskräcker t.ex. barnfamiljer eller ensamstående att bosätta sig var man vill och i vilken typ av lägenhet eller bostadsform som man önskar. Dessutom är det väldigt viktigt för oss att det ska vara möjligt att bo i hela vårt land.
Fru talman! Allt det här hänger ju ihop. Naturligtvis blir det besvärligare för den som är svag på bostadsmarknaden om vi har en hyressättning som gör att det inte byggs några nya lägenheter. Byggs det inga nya lägenheter så kommer det att bli ännu mera strid om de som finns. Det blir svartmarknader, kriminalitet och andra sociala problem som gör att den resurssvage får ännu svårare att få ett vettigt boende. Vi måste ha en hyressättning som åstadkommer nybyggnation. Och vi kan inte blunda för människors uppskattning av olika för och nackdelar med bostaden om vi ska ha en bruksvärdeslagstiftning som är värd namnet. Hittills har man blundat för vissa faktorer. Men då har vi fått den sneda bostadsmarknaden, den sneda hyresmarknaden. Vi måste vara öppna, på det sätt som från början menades med bruksvärdessystemet, för alla de fördelar som den boende tycker sig finna i en viss lägenhet.
Fru talman! Ett problem som vi inte tar upp i samband med det här är att det faktiskt också finns tomma lägenheter i Sverige, t.o.m. i Stockholms och Uppsalaregionen. Bara i mitt hemlän står det ca 800 tomma lägenheter. Det är en timmes bilfärd från Stockholm. Varför tar man inte vara på den biten också? Det är inte bara så att man ska bygga nya lägenheter. Vi ska inte bara centralisera boendet. Vi måste ta vara på att Sverige är ett avlångt land. Vi har möjligheter, och vi måste också ge förutsättningar för att man ska kunna bo överallt.
Fru talman! Det är riktigt att med det bostadsfinansieringssystem och det hyressättningssystem som vi har haft har vi i stora delar av Sverige bostäder som inte används. Det är ett av de stora problemen för bostadsakuten. Särskilt illa lider Norrlands inland. Men detta beror också på att vi inte har tagit hänsyn till vad människor vill ha för typ av bostäder, var det är möjligt att bo och var det är möjligt att försörja sig. Det är oerhört tragiskt alltihop, men när det gäller storstadsområdena, där det finns möjligheter att försörja sig, måste vi också ta hänsyn till människors önskemål. I annat fall blir bostadsmarknaden sned med de problem som vi diskuterar här i dag som följd; svartmarknad och kriminalitet. Då måste vi ha en hyressättning som stimulerar en nybyggnation med flyttningskedjor. Det gör trots allt att vi får ett bättre bostadsutnyttjande totalt sett.
Fru talman! Det är också oerhört viktigt att vi inte gör om samma misstag som man gjorde på 80-talet, med den byggbomb som man hade då. Man byggde massor av olika lägenheter av olika anledningar. Man hade Danellgropar. Man hade bidragssystem som ledde till att det blev så här. Vi får se upp nu så att vi inte kommer in på den biten igen.

Fru talman! Bostadsfrågorna är viktiga för alla människor. Men förhållandena är, precis som vi nyss har hört, väldigt olika i olika delar av landet. Därför är det svårt att formulera en heltäckande bostadspolitik som kan tillämpas både i storstäderna, där det råder skriande brist på bostäder, och i de delar av landet där hundratals, eller t.o.m. ännu fler, lägenheter står tomma. Vi i Folkpartiet är väl medvetna om att de här problemen egentligen inte löses enbart med åtgärder på bostadspolitikens område utan att de är beroende av att vi på alla områden har en politik som syftar till att åstadkomma regional balans. Men i dag är det alltså ett betänkande från bostadsutskottet som vi behandlar. Folkpartiet står bakom ett flertal reservationer i betänkandet. Jag ska dock inte uppehålla mig vid alla, eftersom flera talare redan har tagit upp dem. Jag ska koncentrera mig bara på ett par punkter. I reservation 2 tar vi som tidigare sagts upp frågan om bruksvärdessystemet. Syftet med det systemet när det kom till var, som flera redan har nämnt, att skapa ett hållbart besittningsskydd och motverka hyreshöjningar på bostadsmarknader med brist på lägenheter. Hyrorna skulle återspegla marknaden. Men så är det inte riktigt i dag. Vi vet alla att många hyresgäster i äldre lägenheter t.ex. i centrala Stockholm har mycket lägre hyror än de som bor i perifert belägna områden långt utanför centrum med dyrbara och tröttande resor. Därför anser vi att den s.k. lägesfaktorn ska få större betydelse än den har i dag. Det skulle få betydelse inte bara för Stockholm utan också för andra områden i vårt land. En mer flexibel hyressättning skulle kunna åstadkomma ökad rörlighet - och också ett ökat incitament för byggföretagen att satsa på nybyggnation. Vi vet att det i dag saknas lägenheter t.ex. i Stockholm, och så länge hyreshusägarna och byggarna inte får ta ut ersättning för sina kostnader vill de inte bygga nytt. Folkpartiet anser inte att vi ska införa ett system som tvingar människor att flytta på grund av hyreshöjningar. De som bor i en lägenhet ska ha sitt besittningsskydd kvar med bibehållen hyra. Men vid omflyttningar och nybyggnation måste lägesfaktorn kunna ha en påverkan. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 av kd, Centern och Folkpartiet. Jag vill också ta upp frågan om självförvaltning. Där har vi en reservation tillsammans med kd och Centerpartiet. När man ser sig om i en del områden med flerfamiljshus kan man ofta konstatera att hus där de boende själva har inflytande är mer välskötta och har mindre klotter etc. än de hus där de boende inte alls får påverka. Det finns i dag möjlighet via hyresförhandlingslagen att träffa kollektiva avtal om självförvaltning. Det är gott och väl. Men vi i Folkpartiet vill gå längre. Vi anser inte att det räcker med de kollektiva avtal som i dag finns. Vi vill att även mindre grupper av boende ska få möjlighet att träffa avtal om självförvaltning. Det finns många goda exempel på att boendeinflytande har positiv inverkan både när det gäller boendemiljö och hyreskostnader. Jag står alltså bakom reservation 10, men för tids vinnande yrkar jag inte nu bifall till den. Till sist vill jag något kommentera Sten Lundströms exempel. Jag håller naturligtvis med om att sådana här fall egentligen inte borde får förekomma. Som Sten Lundström vet är jag ganska ny i bostadspolitiken, och jag vill inte i dag ta definitiv ställning till förslaget om bostadsanvisningslag. Men eftersom vi just nu i mitt parti har en ingående diskussion om hela bostadspolitiken ska jag ta den här frågan med mig till ett senare tillfälle. Fru talman! Jag nöjer mig med de här punkterna.

Fru talman! Som det sista betänkandet under det förra seklet lämnade Bengt Owe Birgersson På de boendes villkor till statsrådet Lars Erik Lövdén, som numera har det övergripande ansvaret för bostadsfrågorna. Utan att göra anspråk på att ha läst detta digra material kan jag ändå konstatera att här kommer nu äntligen mycket av det som vi i Miljöpartiet länge har pläderat för. Utredningen sätter hyresgästerna i fokus och har fem utgångspunkter för sina förslag. Ulla-Britt Hagström redovisade dem tidigare. Det var dispositiva regler, ökat hyresgästinflytande - en mycket viktig punkt - möjlighet att bo till självkostnad, allmännytta till för alla - det som vi diskuterar så mycket - och konkurrens på lika villkor. Nu vidtar en parlamentarisk beredning av frågan om allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling. Beredningen "ärver" också de boendesociala frågorna från Boendesociala beredningen. Detta är anledningen till att vi nu i detta läge avstår från att driva våra frågor om hyresgästinflytande, bostadsanvisning o.d. Det finns mycket att arbeta med, och dessa frågor har medvind. Jag jämför då med hur det var för några år sedan när Birger Schlaug förde fram möjligheten för hyresgästerna att påverka sina hyror genom egna arbetsinsatser. Nu finns det många fina exempel på självförvaltning runtom i landet, bl.a. i Linköping. Dessa måste uppmuntras och få en vidare spridning. Däremot måste vi tyvärr upprepa kravet från tidigare år, eftersom det tydligen inte skett någon förändring, att porrklubbsverksamhet måste vara en grund för uppsägning. Vi har en reservation om detta. För att inte fördröja behandlingen av utskottsbetänkandena avstår jag från att yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Jag vill tacka Carina Moberg för det här och för alla utredningar som kommer; det blir ju lätt för oss att diskutera om vi får underlag. Vissa saker var vi helt överens om. Det handlar då om samrådsförfarande, om balans mellan fastighetsägare och hyresgäster vad gäller ekonomi osv. Men en sak undrar jag fortfarande över. Carina Moberg nämner ingenting om ägarlägenheter och en sådan utredning men där har vi ju fått ett löfte. Sedan har jag några frågor. Ni fick vid minst två tillfällen kalla fötter. Ni tog tillbaka för att få en hållhake på kommunerna så att man inte kan sälja sina kommunala bolag. Ni bestämde också om kvalificerat majoritetsbeslut vid ombildning till bostadsrätt. Finns det nu en öppen, generösare syn hos Socialdemokraterna när det gäller att lätta på de här bördorna? Carina Moberg lyfter ju fram att det kommer nya typer av fastighetsägare. Jag vill dock inte hålla med vad gäller motsättningen där och talet om skurkaktiga fastighetsägare - jag vet inte riktigt vilka de är. Men kommer ni nu att lätta något på de restriktioner som ni införde?

Fru talman! Jag tackar för det. Förvisso vet jag att det är en tillfällig stopplagstiftning. Vi har ju erfarenhet av att tillfälligt kan vara en kortare eller en längre tid men jag hoppas att det blir snabbt. Vad gäller detta med kvalificerad majoritet och ombildning till bostadsrätt delar jag inte er åsikt. Jag vill faktiskt att ni nu följer upp vad detta leder till - om det blir mycket spekulanter i framtiden på fastighetssidan på grund av det här beslutet. Vad gäller ägarlägenheterna är Carina Moberg förlorare men det handlar om riksdagens beslut och då har också Carina Moberg, eftersom hon sitter med i bostadsutskottet, ett ansvar för att påverka regeringen lite grann här, tycker jag. Sedan vill jag fråga om bostadsrättsregistret. Jag har sett en öppning för att ett sådant är på väg. Kommer det?

Fru talman! Det gläder mig att Carina Moberg inte försvarar regeringens dröjsmål med att sätta i gång en utredning om tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter. I stället utgår jag från att Carina Moberg menar att det är regeringens skyldighet att följa riksdagens beslut. Vidare uttalar sig Carina Moberg på ett sådant sätt att man kan tro att alla stockholmare utom möjligtvis jag vill bo i Stockholms innerstad. Även om så skulle vara är det inte möjligt, inte ens med ett ohämmat höghusbyggande innanför tullarna, för alla att bo i Är det då inte rimligt att de som inte kan få sina önskemål tillgodosedda på det här sättet får en lägre hyra när de måste bosätta sig utanför tullarna, där de inte vill bo? Är det inte rimligt att den som bor nära ett förortscentrum i guldläge låter dem som bor längre bort från ICA och tunnelbanan få betala en lägre hyra? Är det inte rimligt att den som inte kan få bästa lägenheten i huset slipper betala samma höga hyra som den som har bästa läget? Det här är rimliga rättvisefrågor som jag tycker att man måste ställa sig kring en av de faktorer som borde påverka bruksvärdet. Bruksvärdet är ju värdet för den boende när han brukar sin lägenhet. Vore inte detta rimligt, Carina Moberg?

Fru talman! Det är klart att jag förstår att Carina Moberg inte vill svara på mina frågor. Hon har inget svar som överensstämmer med den egna uppfattningen om hur hyran borde sättas. Hon kan inte förklara varför hon vill sätta hyran på ett annat sätt. Jag tycker att det är rimligt att man får betala efter det bruksvärde som man tycker att lägenheten har. Det tycker uppenbarligen Carina Moberg. I stället mörkar hon. Hon stoppar huvudet i sanden och vill inte svara på mina frågor. Den här församlingen liksom alla andra vet varför vi inte får svar. Jag ska visst ge ett svar beträffande Svenska Bostäder.

Fru talman! Eftersom Carina Moberg representerar majoriteten i utskottet avseende alla reservationer skulle jag bara helt kort vilja ställa ett par frågor till Carina Moberg. Det gäller de reservationer som Vänsterpartiet har lagt fram och som jag försökte redovisa tidigare i mitt anförande. Framför allt gäller det rätten att överklaga en osaklig grund för att inte få bostad när man hänvisar till att det inte är särskilt praktiskt. Jag skulle behöva en lite bättre förklaring än den som vi fått av utskottsmajoriteten. Nu borde det, med vitesföreläggande gentemot de hyresvärdar som bryter mot diskrimineringsprincipen, bli större möjligheter för ungdomar med en lös men dock en anknytning till arbetsmarknaden att få en bostad. Det gäller även en del andra grupper, etniska grupper och andra, som inte riktigt heller passar in i alla hyresvärdars bostadsförsörjningstanke. Det andra som jag skulle vilja höra lite mera om gäller bostadsanvisningslagen. Inser inte också Carina Moberg att avskaffandet av bostadsanvisningslagen var ett misslyckande och att det nu är hög tid att den återinförs igen? Resultatet ser vi runtom i landet, om vi tittar på mer än Stockholms bostadspolitik. Jag tror att det är samma problem i Stockholm. Runtom i landet försöker kommunerna teckna frivilliga avtal utan någon som helst framgång. Jag stannar där så länge.

Fru talman! Eftersom vi ändå inte lär få majoritet för våra reservationer i den omröstning som snart kommer, hoppas jag att Carina Moberg tolkar utredningarna rätt. Vi kommer naturligtvis att bevaka utredningarna, bl.a. utifrån de här aspekterna. En reservation som vi inte yrkar bifall till gäller rätten till ett förstärkt besittningsskydd i andrahandskontrakt. Jag skulle gärna höra lite grann hur Carina Moberg som sitter i utredningen bedömer förutsättningarna för att skapa ett sådant förstärkt besittningsskydd. Som det är i dag lever människorna med sociala och kommunala kontrakt under omständigheter som alla vi andra är mycket glada för att vi slipper. Den personliga friheten och de personliga möjligheterna att verkställa sina egna livsprojekt är väldigt begränsade i andrahandskontrakten och socialkontrakten. Jag undrar hur Carina Moberg tänker driva den här frågan i utredningen.

Fru talman! Först kort till Carina Moberg. Hon närmast jublade över att en kommun som hade sålt sina aktier i Sydkraft satsade pengarna på att upprusta det kommunala bostadsföretaget. Jag är inte säker på att alla i den kommunen jublar lika mycket för de pengarna som, menar jag, rimligtvis borde gå till kommunens samtliga invånare som en gång kanske har betalat de pengar som man har kunnat köpa aktierna för. Men det kan vara så att den kommun som Carina Moberg namngav har en perfekt skola, perfekt sjukvård osv., och då kan jag förstå att man kan slösa på lite överskott. Men det hade varit bättre i så fall att sänka skatten. Det hade kommit alla till godo. Sten Lundström tog upp i sitt anförande framför allt två, som jag bedömer det, viktiga saker. Han sade att hans parti krävde bättre, fler och billigare bostäder, och man ville motverka segregationen. De kraven kan nog alla ställa sig bakom. Frågan är vad Sten Lundström och hans parti har för praktiska förslag som kan tillämpas i verkligheten. Det är inte bara att stå och säga: Vi kräver, vi kräver. Har Sten Lundström och hans parti t.ex. mer pengar så att de med trovärdighet kan argumentera för billigare bostäder? Jag vet ett sätt. Man får ibland intrycket, av både den här och andra debatter, att det är producenterna som är orsaken till det höga kostnadsläget. Men faktum är att den största delen i dag av boendekostnaden är de skatter och avgifter som regering och kommuner plockar ut av de boende. Där finns saker och ting att ta på som påtagligt kan påverka boendekostnader nedåt. Man talar om att effektivisera byggandet så mycket det går. Jag tror faktiskt att vi i Sverige bygger ganska så effektivt i dag. Jag tror inte att vi är sämre byggare än man är i andra länder. Däremot tror jag mig veta att det inte finns något land där man har så höga skatter på sitt boende som vi har i Sverige. Det andra gäller det mänskliga problemet med vräkningar. Det är ett problem. Jag vet att Sten Lundström känner till frågan; han är t.o.m. lite av en expert på det. Problemet är bara hur man ska lösa det. Jag tycker visst att det är skrämmande och omänskligt att en människa som på grund av tillfälligt dålig ekonomi inte kan betala sin hyra i tid av det skälet blir vräkt, om man inte som försvar kan tillämpa den lagstiftning som i dag finns på vissa områden i det här fallet. Där tycker jag kanske att man kunde vara lite mer tolerant. Det är min personliga uppfattning. Sedan kommer jag till den andra frågan, som är lite svårare. Jag vet inte hur stor procent den ena eller den andra sorten representerar när det gäller de vräkta - om det beror på brist på pengar eller på egen misskötsel. Misskötsel, det som andra hyresgäster betraktar som misskötsel, är lite svårare att hantera. Man kan strunta i det från hyresvärdens sida. Och då brukar det få som effekt att de andra som bor i huset eller i närheten flyttar därifrån. Det är en lösning som jag inte tror att Sten Lundström är tilltalad av. Jag vet inte hur man ska lösa detta, men jag inser problemet i just det fallet när en hyresgäst efter att ha fått, hoppas jag, många påminnelser om att han eller hon misskött sitt boende och stört sina grannar blir vräkt. Hur man ska kunna lösa detta vet inte jag, för det är svårt, men jag inser att problemet finns. Sedan, fru talman, ska jag säga några ord om ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt. Det förvånar mig, och det har alltid förvånat mig, att vi i riksdagen kan ta beslut om t.ex. den framtida energipolitiken och i stort sett allting med en rösts övervikt. Det kanske beror på att vi anser oss själva så mycket klokare än de kanske 10-20 Svensson, Andersson och Lundström som råkar bo i ett hyreshus i Stockholm eller Malmö. Där måste man ha en betydligt mer kvalificerad majoritet. Det skulle vara bra att få ett svar på frågan varför de som bor där ute måste vara så många för att inse det kloka i att kanske vilja omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Däremot är det uppenbarligen så att om vi nu säger att Sten Lundström bor i det här huset bland 30 andra hyresgäster och han vill köpa huset och bli ägare, då behövs det ingen demokrati. Då får han det, trots att kanske 99 % av de andra hyresgästerna är emot att ha Sten Lundström som fastighetsvärd. Detta är alltså helt hypotetiskt. Fru talman! Med tanke på den kostnadsutveckling som är i dag och det värde människor sätter på sin bostad tror jag att hyresrättens tid alltmer är förbi. Det kostar nämligen snart för mycket pengar att bo i hyresrätt. Då menar människor att det är bättre att spara själv till en större del av insatsen och därigenom på sikt - och även från början - få ned hyran och även spara kapital och säkra det mot värdesänkning till sig själv. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att majoriteten av ledamöterna i den här kammaren säkert bor i villor och bostadsrätter. Jag talar om majoriteten, vill jag påpeka, därför att någon här skakade på huvudet. Jag tror att det är så. Det gör de därför att de har funnit att det är den bästa boendeformen för dem. Ser man hur det ser ut runtom i Sverige så är också bostadsrätt och egnahem de mest eftertraktade boendeformerna. Jag tror inte att det blir så mycket nybyggnader, därför att det finns, som jag sade tidigare, kostnader och service som man måste betala. Jag bor själv i en hyresrätt, kommunal dessutom, i Malmö och har bott där i 35 år. Jag tycker att hyran är hög, precis som alla andra, men jag inser också att den service jag får utförs av människor som ska ha betalt. Och det kan bara jag som hyresgäst betala, för jag kan inte begära att andra som inte bor i den boendeform som jag bor i ska betala den service som jag får. Det tycker jag är ett relativt rimligt resonemang. Vi har byggmomsen på hyresrätten samt att det krävs människor till att ge service. Då hamnar notan på hyran. Det går inte att komma ifrån. Fru talman! Till sist vill jag bara tala om att jag anser att när Carl-Erik Skårman höll sitt anförande om hyresrätten - det var alltså partiets huvudanförande - så skötte han det på ett briljant sätt.
Fru talman! Egentligen skulle jag ha avstått från den här repliken, men eftersom jag fick en direkt fråga får jag väl svara på den, då. Sten Andersson frågade om Vänsterpartiet hade mera pengar i plånboken och vad vi vänsterpartister ville göra för att sänka byggkostnaderna. Jag trodde att Sten Andersson i alla fall hade tagit sig kraften att läsa igenom våra motionsförslag. Där visar vi på en rad åtgärder som vi anser nödvändiga. Vi har länge, ända sedan Byggkostnadsdelegationen infördes, velat omvandla den till en boendekostnadsdelegation och faktiskt skriva ett samhällskontrakt där byggare, kommuner, markägare och andra grupper tillsammans tar ett ansvar och sätter sig ned och tittar. Men det kräver också att staten när det gäller skattepolitik och annat försöker uppnå neutralitet så att de som är de stora förlorarna på 90-talet, hyresgästerna, får en rättvis bedömning av sina skattekostnader. Den trippelbeskattning som i dag sker på hyresrätter måste naturligtvis ses över. Därför har också Vänsterpartiet vid två tillfällen nu under den period jag har suttit i riksdagen varit med och sänkt fastighetsskatten för flerfamiljsbostäder som ett sätt att sänka kostnaderna. Jag tror att exemplet Svedala, som är en grannkommun till Malmö, som Sten Andersson och jag kommer från, visar vad som händer om man tillsammans sätter sig ned och tecknar det här kontraktet. Då går det att bygga billigare. Sedan fick jag ytterligare en fråga från Sten Andersson, som gäller dem som blir vräkta på grund av störningar. Visst, det här är ett stort problem, men det stora problemet är att 90 % av dem som vräks i dag vräks på grund av att de har hyresskulder som vida underskrider den kostnad som finns för vräkningen. Ungefär 5 % av vräkningarna i dag sker på grund av störningar i boendet. Det här har jag inte berört i mitt anförande, men det kräver naturligtvis ytterligare tänkande. Men som sagt var: Den stora mängden vräkningar sker på grund av hyresskulder.
Fru talman! Jag tror ju inte att det har någon avgörande betydelse för våra boendekostnader om man ändrar namnet på en delegation från det ena till det andra. Jag vet att det finns ett bra exempel som man brukar framhäva just från Svedala utanför Malmö. Men det är ju fritt fram då för var och en. Om det här är så bra så att det är bra för både hyresgäster och byggare, ja, för alla; varför kan man då inte bygga på samma sätt i övriga Sverige? Har vi så dåliga entreprenörer i byggbranschen att de inte vill? De som bygger åt Svedala gör inte det för att förlora pengar, utan de får säkert in sina pengar och betalar löner som är avtalsenliga. Det här är kanske något som beror på att man speciellt i Svedala kunde sätta en så låg hyra. Sedan vet vi ju inte hur det går; vi har sett låga ingångshyror förut. Vi vet ju inte alltid hur det ser ut efter fem-tio år.
Fru talman! Det är uppenbarligen så att Sten Andersson fullständigt missar poängen i det jag sade. Jag använde Svedala som ett exempel på vad som skulle hända om man införde en nationell boendekostnadsdelegation. Det är inte byggkostnaderna i sig som har drivit upp priserna enskilt. Det finns en hel rad andra faktorer: kommunal markpolitik, anslutningsavgifter osv. Genom att sätta sig ned i en boendekostnadsdelegation skulle man lyfta blicken från bara byggkostnaderna och se över samtliga kostnader, och på det viset kunna pressa priserna. Exemplet Svedala visar att när man gör på det här viset i en enskild kommun så når man resultat. Vi menar att om man från statens sida inrättade en motsvarande organisation skulle man kunna visa exempel på hur man kan arbeta för att få ned byggkostnaderna och därmed också boendekostnaderna. Tyvärr begränsar man sig. Moderaterna har aldrig stött det här förslaget. Moderaternas lösning har alltid varit att bygga så länge det finns efterfrågan, och sedan får de som har råd efterfråga.
Fru talman! Om man ser på hyresnivån i Sverige och jämför den med andra länders så är man faktiskt som moderat lite glad för att man inte har varit med i alla de tidigare bokstavskombinationer - och de kommande - som Sten Lundström här står och pratar om som är så saliggörande. Jag tror faktiskt att det är den fria marknaden som på sikt är det enda som kan pressa boendekostnaderna, plus, som jag hoppas, att stat och kommun inte tar ut så mycket skatter och avgifter.
Fru talman! Jag skulle egentligen inte vilja förlänga den här debatten så mycket eftersom det verkar som om folk kommer och vill votera snart här. Men jag kan inte låta bli att uppröras av de senaste anförandena. Sten Andersson hänvisade till huvudanförandet om Moderaternas bostadspolitik där vi hörde att gamla inte ska kunna bo kvar i sina stora, billiga lägenheter enligt moderat politik. Sten Andersson säger också att hyresrättens tid är förbi. Jag trodde att vi hade gått ihop tidigare och förespråkat mångfald i boendet. En av de viktigaste boendeformerna är Sten Andersson nu beredd att sudda ut från Sveriges karta. Jag undrar om Moderaternas väljare känner till Moderaternas bostadspolitik. Känner Moderaternas borgerliga samarbetspartner till denna bostadspolitik? Vet kristdemokrater, centerpartister och folkpartister vad de har gett sig in på i olika kommuner när de samarbetar med er moderater?
Fru talman! Huruvida andra partier känner till vår politik bör man fråga dem och inte mig om. Det var en personlig syn jag gav. Baserat på kostnadsutvecklingen kommer inte politikerna utan de boende att i högre grad efterfråga lägenheter eller villor där de själva är ägare. Vi har haft en sådan utveckling under många år i Sverige. Att vi har haft hyresrätter i så stor omfattning jämfört med andra länder beror på att vi har haft en rätt så stark statlig subvention som har kunnat pressa ned hyrorna. Den tiden är förbi. I dag ser vi kraftiga hyreshöjningar. Som jag sade tidigare har stat och kommun varit duktiga på att belägga med avgifter och öka skatter på ett sätt som bara kan tas ut av de boende. Den service som jag personligen har som hyresgäst kostar pengar. Jag menar att det hade varit orättvist om andra skulle betala den service som jag har på Censorsgatan i Malmö. Den får jag själv stå för.
Fru talman! Nu inser väl både Sten Andersson och jag att vi kanske inte bara företräder oss själva när vi talar om bostadspolitik å våra partiers vägnar. Det måste väl ändå vara så att Sten Andersson har något gehör för sin politik även i sitt stora parti.
Fru talman! Jag sade tidigare att det var min personliga reflexion, men jag tror att många moderater instämmer. Om man ser på hur folk bor i dag i Sverige har människor frivilligt valt att bo i de boendeformer som i dag dominerar i Sverige. Det har de gjort trots att det ibland inte har varit riktigt fint att äga sin bostad. De har valt själva, familjen har valt själv, och kommit fram till att antingen bo i bostadsrätt eller i egethem. Det intresset ökar varje år. Det ser man bara på priserna.

Fru talman! Yvonne Andersson framhåller att många ungdomar söker till högskolan utan att deras framtidsplaner kan gå i uppfyllelse eftersom gymnasieskolans betygssystem inte fungerar som ett bra urvalsinstrument vid antagning till högskoleutbildning. Yvonne Andersson har därför frågat mig om jag har några planer på att förändra det, som hon anger, orättvisa systemet och hur jag tänker arbeta med frågan framöver. Inledningsvis vill jag framhålla att arbetet inom regeringen är så fördelat att skolminister Ingegerd Wärnersson ansvarar för frågor om gymnasieskolan och dess betygssystem. Jag begränsar därför svaret till frågor som rör tillträde till högskoleutbildning. I motsats till Yvonne Andersson anser jag att regelverket för högskolan har anpassats till den nya gymnasieskolan. I 1 kap. 8 § högskolelagen anges att den grundläggande högskoleutbildningen väsentligen ska bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Av 4 kap. 3 § samma lag framgår att om inte alla behöriga sökande till en utbildning kan tas emot ska ett urval göras. Urvalsreglernas funktion är att rangordna de sökande på ett lämpligt sätt. Som urvalsgrund används - enligt 7 kap. högskoleförordningen - betyg, högskoleprov, annat särskilt prov, tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet. Bestämmelser om hur de nya gymnasiebetygen ska meritvärderas som grund för urvalet har fastställts av regeringen. Dessa bestämmelser återfinns i bil. 3 till högskoleförordningen. I propositionen Tillträde till högre utbildning m.m. , som ligger till grund för nu gällande tillträdesregler, framhölls vikten av att tillträdessystemet utformas så att det blir tydligt, överblickbart och rättssäkert för de enskilda sökandena samtidigt som det skulle underlätta högskolans grannlaga arbete med antagning till högre studier. Vidare konstaterades att betyg är det urvalsinstrument som det finns mest erfarenhet av och som synes ha det högsta prognosvärdet. Regeringen föreslog att minst en tredjedel av högskoleplatserna ska besättas på grundval av betyg. Av resterande platser ska minst en tredjedel besättas på grundval av resultaten av högskoleprovet. Härigenom skulle också sökande som inte genomgått gymnasieskolan, eller som inte fått betyg som gör deras studieförmåga rättvisa, ges en reell möjlighet att bli antagna. Tillträdesfrågor har stått i fokus för diskussioner och debatter under lång tid. De angår många människor i egenskap av sökande, föräldrar, lärare och andra funktionärer i skolan och högskolan. Dessutom har konkurrensen om platserna till många utbildningar varit hård. I en situation där tillträdet är spärrat till i stort sett alla utbildningar blir det också en fråga om att avväga olika intressenters önskemål mot varandra. Varje förändring av tillträdesreglerna innebär att någon grupp vinner och någon annan grupp förlorar. Nu gällande bestämmelser tillämpades första gången vid antagningen höstterminen 1997. De har alltså varit i bruk under en kortare tid. Jag kommer självfallet att följa utvecklingen. I dagsläget är det emellertid inte aktuellt att föreslå ändringar vad gäller gymnasiebetygens roll vid antagning till grundläggande högskoleutbildning.

Fru talman! Tack för svaret! Utbildningsministern har gjort en god redovisning av det läge som gäller rent formellt. Därigenom har han också kringgått de problem som jag vill belysa och få hans uppfattning om. Han nämner i sitt svar de reglementen som finns - de flesta känner till dem. Min interpellation handlar om de bakomliggande tankarna kring dessa reglementen och konsekvenserna av dem för enskilda ungdomar. Dessutom anför utbildningsministern att skolministern och han har olika ansvarsområden. Det är därför jag tar upp frågan. Jag befarar nämligen att just det här är en fråga som lätt hamnar mellan stolarna eftersom det faktiskt förutsätter ett samarbete mellan utbildningsministern och skolministern. Jag utgick från att när beredningstiden varit så lång som den nu varit skulle ministrarna hunnit samråda om svaret på min ärliga fråga. Utbildningsministern begränsar nu sitt svar till de frågor som rör tillträde till högskolan. Jag utgår från att skolministern svarar utan att en ny interpellation behöver ställas. Fru talman! Våra ungdomars liv kan inte delas upp beroende på vilken minister som har ansvar för vilka frågor. Deras liv är helheter, där bedömningen av deras kunskaper i gymnasieskolan påverkar deras möjligheter att nå sitt framtida mål. Därför vill jag med all önskvärd tydlighet framhålla behovet av en samsyn som är försvarbar för ungdomarna. Det talas om ungdomars bristande framtidstro och bristande tillit till politiker. Detta kan inte annat än fortgå om man inte tar tag i felaktigheter. Betygen är utvärderingsinstrument för i vilken överensstämmelse eleven har nått de mål som kursen har. Betyg som är målrelaterade ska ha den innebörden. Vi kristdemokrater vill ha fler betygssteg så att de ännu bättre kan ange i vilken utsträckning den enskilde har nått uppsatta mål. Betygen har också en funktion av urvalsinstrument till högre utbildning. När platserna inte riktigt räcker till utan en del måste väljas ut måste man använda detta. Utbildningsministern säger i sitt svar att betyget har det bästa prognosvärdet för gott resultat. Men vi ska komma ihåg att de nya betygen har funnits bara sedan 1997. Kriterier som - här kommer en poäng - "god förståelse", "väl förtrogen med" osv. översätts i betygen Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. De här betygen siffersätts när det blir antagning till högskolan med 0, 10, 15 och 20 poäng, och man tar medelvärdet som urvalstal. Är inte detta, fru talman, ett kardinalfel inom statistikens område? Det är en blandning av kvalitetsmått och kvantitetsmått. Jag har alltså tre problem som jag vill lyfta. Betygen ska värdera individens kunskaper. Översättningen till siffror är felaktig rent matematiskt. Kriterierna kan aldrig fungera som gradering i siffror. De ligger på ordinalskalenivå. Det måste vara intervallskalenivå för att man ska kunna göra en medelvärdesberäkning. Mätvärdena är bara en rangordning. Jag måste fråga, möjligtvis lite fräckt: Finns det ingen på departementet som behärskar de grundläggande skalberäkningarna och skalkonstruktionen för den här delen?

Fru talman! Vi har ett betygssystem på gymnasieskolan som självklart måste utgöra en av grunderna för urvalet till högskolan. Det var också uppfattningen när den regering som kristdemokrater och moderater ingick i lade fram förslaget till ett nytt betygssystem i gymnasieskolan. Det kom under den mandatperioden. Vi kan inte ha en ordning där gymnasiebetyget inte spelar en roll för antagningen. Det är en bedömning som alltid är svår att göra, men det är en form av bedömning som vi har en ganska lång erfarenhet av. Vi inser dess brister, men inser också att den har fördelar jämfört med andra urvalskriterier till högskolan som vi kan hitta på. Det är också viktigt att detta kompletteras med andra ingångar. Högskoleprovet är en sådan ingång till högre studier. Även om man inte har nått toppresultat i gymnasieskolan, har man en rejäl chans att komma in på attraktiva utbildningar genom att visa sin kompetens, sin färdighet och sina kunskaper via högskoleprovet. Jag tycker att det är en i grova drag bra ordning som vi har i dag för antagning till högre studier. Sedan vill jag se över möjligheterna, och det räknar jag med att återkomma till riksdagen med, att öka andelen direktövergångar eller övergångar så snart som möjligt från gymnasieskolan till högre utbildning. Vi behöver öka andelen ungdomar i Sverige som ganska snart går vidare till högskolan. 50 % innan 25 år är regeringens målsättning, och då behöver vi också flera 19-20-åringar som går direkt över till högskolan. Vi behöver se över möjligheten att öka mångfalden i högskolan för att få en avstämning av erfarenheter i högskolan som stämmer med det samhälle vi har runt omkring oss. Betygen i gymnasieskolan är i dag satta så att det finns betygskriterier som alla ska följa. Det fanns inte förr i det gamla, relativa systemet. På det viset har vi kommit längre i att utforma ett bra betygssystem. Det är också så att det införs nationella obligatoriska prov i kärnämnena i gymnasieskolan som gör att vi får en jämförbarhet av betygen och därmed en rättvisa och neutralitet. Det är viktigt för respekten för betygsinstrumentet. Sedan finns det nackdelar med betygssystemet. Alla olika betygssystem medför utan tvekan nackdelar. Men jag skulle nog vilja säga att vi med dagens betygssystem har kommit ifrån några av de avgörande nackdelar som fanns med det gamla, relativa betygssystemet. En konkret fråga ställer Yvonne Andersson, om hur det är med de statistiska kunskaperna på departementet. Jag har inte riktigt överblick över hur det ser ut på tjänstemannasidan. Själv har jag en ganska hygglig grund. Jag har läst rätt mycket av den varan på universitetet. Det är klart att det finns svårigheter i en överföring. Men om Yvonne Andersson kan ge förslag på en bättre överföring av betygen i gymnasieskolan till högskolan som ger en bättre korrespondens däremellan, så är jag villig att lyssna. Jag är tveksam om Yvonne Andersson förmår att göra det, för det är naturligtvis svårt. Vi har nu ett system som ändå ger den korrespondensen. Per Bill har gjort en formidabel omvändning av moderat politik, men det tar ett tag innan det blir riktigt stabilt, tror jag. Det är bra med tre nya universitet, säger Per Bill, och det känns roligt att höra för oss som har förespråkat detta under en längre tid. Vi ser nu också till att de tre nya universiteten får en kvarts miljard i forskningsmedel som gör att de kan bidra till forskningsuppbyggnaden och forskarutbildningen. Det är klart att det är bra med konkurrens, det tycker jag också. Den akademiska världen behöver konkurrens. Det som nu naturligtvis börjar ske är att också de gamla traditionella universiteten måste börja fundera över, både när det gäller forskning och utbildning, hur de förmår att ligga i absolut topp. Jag hoppas att kunna återkomma till detta i ett senare inlägg.
Fru talman! Nu var ju själva poängen med det som jag sade, vilket utbildningsministern med sina statistikkunskaper vet, att man inte kan beräkna medelvärden på mätvärden som är på ordinalskalenivå, dvs. att om man ska räkna ut ett medelvärde måste man kunna veta att det är exakt samma avstånd mellan mätvärdena. Det är det inte mellan betygen Väl godkänd, Godkänd och Mycket väl godkänd. Den typen av tester är inte gjorda på dessa betyg. Min poäng är alltså inte att betygen inte ska ingå i värderingen av kunskaper och vara ett urvalsinstrument. Om det är vi helt överens. Vi är överens om att målrelaterade betyg är jättebra. Vi är inte överens om mätstegen, för vi ville ha fler och det vill vi fortfarande. Jag kan också ge förslag på en bättre metod, och det tycker jag är bra, fru talman, att utbildningsministern vill lyssna på. Om vi låter antalet Väl godkänd t.ex. få avgöra om man kommer in på ett visst program, skulle vi behålla ordinalskalenivån och ändå kunna använda det som urval till högre studier. Men det stora felet i dag är att det poängsätts, bryts ned och tas medelvärden. Det är det som är fel. Annars är det inget fel i att ha betygen som urvalsinstrument. Vi har ju tre kvoter: arbetslivserfarenhet, högskoleprovet och betygen. Allt det här är bra. Jag invänder inte emot det. Jag invänder mot hur systemet hanteras. Det är två system som möts. Målrelaterade betyg hanteras vid antagning till högskolan som om de vore relativa betyg. Det är detta jag vill åt, och det är mycket konstruktivt, tycker jag, fru talman. Nu hoppas jag att vi får veta hur detta ska redas ut, för snart införs en gymnasieexamen som departementet jobbar med. Problemet kommer förmodligen att accentueras ännu mer när man jagar efter examensnivån som sedan ska ligga till grund för bedömning och urval till högre utbildning. Därför hoppas jag att detta klargörs och att man går in och reflekterar över detta i grunden. Det är en annan sak som jag tror också behöver aktualiseras. Vi har i dag två kvotgrupper. Det är de som har gamla sifferbetyg och de som har bokstavsbetyg. Att en andel av varje kvotgrupp tas in innebär att den gamla kvotgruppen får vad man skulle kunna kalla konkurrensvinster över tid. Det kommer inte till något nytt flöde av sådana som har sifferbetyg. Däremot kommer det hela tiden ett nytt flöde av sådana om har bokstavsbetyg.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

Fru talman! Jag tycker inte att det som Yvonne Andersson föreslår när det gäller urvalskriterier blir heltäckande, dvs. att antalet MVG eller VG-betyg ska vara det som vägleder. Jag vill ha en bredare syn på betygen än så. De ska ge en bild av vilken kunskap man har skaffat sig på bredden i gymnasiet. Då blir det, tycker jag, alldeles för enkelt att begränsa det till antal MVG eller antal VG. Jag tycker också att Per Bill faktiskt har en poäng. Det finns också andra urvalskriterier som är viktiga att ta hänsyn till. I dag är det så att man har möjlighet att få dispens från Högskoleverket och att använda sig av andra urvalskriterier. Karolinska institutet, t.ex. - när det gäller läkarutbildningen - antar en andel av dem som söker till läkarutbildningen på kriterier som också tar hänsyn till annat. Man gör intervjuer och tester av olika slag. Det är inte orimligt. Det gäller att hitta en bra balans. Vi hade en period under 90-talet en väldigt olycklig situation när det gäller antagningen till högskolan. En panik bredde ut sig bland unga människor som såg att vilka kriterier som helst gällde. Det fanns ingen rättssäkerhet. Man kunde inte alls planera för sin egen utbildningsframtid. Det var det som den socialdemokratiska regeringen rättade till. Det kallar Per Bill för centralisering. Ja, gärna - i den meningen att det ökade rättssäkerheten. Det är inte så lätt, Yvonne Andersson, att man bara kan säga att man ska anta ett antal sökande med MVG eller VG och att man på det sättet har fått ett rättvisare urvalssystem. Det tycker jag inte. Att vi gör om betygen till siffror och gör beräkningar på dessa tycker jag är försvarbart i kombination med att man också har möjlighet att komma in via högskoleprovet. Enskilda högskolor kan också söka dispens hos Högskoleverket för andra typer av antagningsmetoder. Det ger, tycker jag, en ganska rimlig skiss för hur ett antagningssystem ska vara. Sedan är jag villig att diskutera delarna i detta - tyngdpunkten. Hur är det med de unga - de med de färska gymnasiebetygen? Hur behandlas de i förhållande till de äldre? Detta arbete pågår nu i departementet och i den utredning om social mångfald i högskolan som arbetar. Vi kommer att återkomma i frågan om antagningsreglerna, och då avhandlas lämpligen också den andra fråga som Yvonne Andersson tog upp, dvs. förhållandet till de gamla typerna av gymnasiebetyg. Det är viktigt. Per Bill ser centralisering som ett slags kodord i nuvarande högskolepolitik. Det tycker absolut inte jag. Vi har en högskolepolitik och ett högskolesystem där egentligen all makt ligger lokalt i dag. All makt både över utbildningsinriktning och forskningsinriktning ligger lokalt. Jag tycker att det är bra. Det ska kompletteras med en mycket ambitiös kvalitetsutvärdering. Den propositionen har riksdagen fått ta emot före jul. Den handlar om att Högskoleverket systematiskt och återkommande ska utvärdera alla utbildningar i Sverige och också i värsta fall kunna ge varning. I yttersta fall ska verket kunna ta bort examensrättigheterna för utbildningar om man inte förbättrar kvaliteten. Det blir ett heltäckande kvalitetsutvärderingssystem som jag tror kommer att driva på kvalitetsutvecklingen i svensk högskola väldigt bra. All makt ska finnas lokalt, men det ska göras en stark utvärdering med riksperspektiv och ett internationellt perspektiv. Det tycker jag är en bra kombination.
Fru talman! Jag kan inte annat än beklaga att utbildningsministern inte tar denna problematik på allvar, vilket innebär att djupt olyckliga enskilda studenter kan uppleva sig nonchalerade. Jag kan inte förstå hur utbildningsministern kan försvara att man använder mätvärden också inom utbildningssektorn som är på en annan nivå och räknar ut medelvärde. Det skulle förvåna mig om vårt samhälle utanför denna kammare accepterar detta i längden, för vi gör ett fel. Jag har inte haft någon annan avsikt än att lyfta en problematik som måste åtgärdas. Vi hänger kvar vid ett gammalt system med poängberäkningar som tillhör det relativa betygssystemet. Det låter vi vara kvar när vi inför ett målinriktat betygssystem. Det tycker jag är djupt olyckligt. Det måste jag säga. Jag vill också säga att det aldrig är för sent att ändra sig. Jag skulle önska att utbildningsministern trots detta gick hem, täckte in detta och tänkte om än en gång, helt enkelt därför att det ligger i allas vårt intresse att de som har goda kunskaper kommer in på högskolan. Utbildningsministern talade i övrigt om MVG och VG. Jag menade inte att det skulle vara riktigt så stringent. Jag sade att man t.ex. ska kunna se hur många betyg den sökande har på en viss nivå. Jag håller med om att alla kompetenser ska användas. Jag håller med om det Per Bill anförde och om det utbildningsministern anförde om bredden. Jag menar bara att vi inte kan handskas med värden på en nivå som inte är tillåten.

Fru talman! Sofia Jonsson har frågat mig om jag är beredd att göra en heltäckande beskrivning och utredning av studenternas studiesociala situation. Ämnet berör även finansministern, biträdande finansministern, näringsministern och socialministern. Jag lämnar mitt svar efter samråd med dem. Sofia Jonssons omsorg om studenterna gläder mig, men jag är tveksam till en utredning av flera skäl. Ett skäl är att studenterna omfattas av samhällets olika trygghetssystem vilka inom ramen för sina allmänna principer innefattar även ett ansvar för studenterna. En utredning enligt Sofia Jonssons riktlinjer skulle ifrågasätta denna grundläggande förutsättning. Samtidigt anser jag att det vore fel att frångå inkomstbortfallsprincipen i det allmänna sociala trygghetssystemet. En utredning skulle inte heller lösa problemen för studenterna en gång för alla. Samtliga de delar av välfärdssystemet som är berörda befinner sig i mer eller mindre ständig förändring. Det är inte självklart att kategorin studenter bör avgränsas på samma sätt i alla de sammanhang som nämns i interpellationen. Jag vill också erinra om att regeringen under hösten 1999 har överlämnat tre propositioner som direkt och positivt påverkar studenternas sociala studiesituation. Förslagen i två av dessa propositioner har bifallits av riksdagen. Det gäller proposition Propositionen om personskadeskydd för studenter innebär i princip att studenterna får samma skydd vid personskada som en arbetstagare har enligt lag och kollektivavtal. I propositionen om ett reformerat studiestödssystem ingår bl.a. en höjd bidragsdel, pensionsrätt och en rejält höjd gräns för inkomstprövning, den s.k. fribeloppsgränsen, som höjs från 54 600 kr till 91 000 kr för ett år, något som positivt torde påverka studenternas disponibla inkomst under hela studieåret. I propositionen har regeringen framhållit att studiemedelssystemet är tänkt att fungera tillsammans med andra trygghetssystem. Studenter med särskilda behov bör mötas med åtgärder inom tillämpliga trygghetssystem. Konsekvenserna av propositionen om studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan innebär bl.a. att studenternas representation och inflytande stärks i beslutande organ inom högskolan. I beredande organ kommer studenterna för första gången att få en förordningsstadgad rätt att delta. Det kommer att betyda att studenterna får större inflytande på sin studiemiljö och allmänna studiesituation på lärosätet. Sofia Jonsson tar i sin interpellation upp hur arbetslöshetsförsäkringen kan tillämpas under studenternas ferier. I sammanhanget vill jag framhålla att arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring vid arbetslöshet och omställning från ett arbete till ett annat. Arbetslöshetsersättning träder inte in enbart på grund av att studier inte bedrivs under sommaren eller att studiestöd inte lämnas under ferierna. De två huvudprinciperna som har bäring på studenternas situation är: tidigare har beviljats arbetslöshetsersättning och inom ett år åter blir arbetslös; då kan han eller hon åter uppbära arbetslöshetsersättning, 2. om studenten däremot påbörjar sin arbetslöshetsperiod under en ferie och inte har arbetat sammanlagt 6 av de 12 sista månaderna, kan han eller hon inte uppbära arbetslöshetsersättning. Sofia Jonsson påpekar att kommunerna genom ny reglering i socialtjänstlagen har rätt att begära motprestationer av bl.a. ungdomar under 25 år samt av studenter som erhåller socialbidrag. Sofia Jonsson anser att någon risk för passivisering inte skulle vara aktuell för studenter som erhåller socialhjälp, då de efter studieuppehållet återvänder till sina studier. Det är riktigt att kommunerna har möjlighet att ställa vissa krav på yngre personer som uppbär socialbidrag. Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen riktar sig främst till ungdomar som inte fått arbete och som inte kommit in på någon reguljär utbildning eller kunnat beredas någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Även studerande som normalt sett följer en utbildning som finansieras med t.ex. studiemedel kan omfattas av den nya bestämmelsen. Socialtjänsten måste dock först utreda den enskildes förutsättningar och behov och bedöma vilken verksamhet som bäst tillgodoser dessa, det gäller såväl studerande som andra. Även för en studerande kan en sådan praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd underlätta möjligheten till framtida arbete. Vidare tar Sofia Jonsson upp frågan om bostadssituationen för studenter. Jag har vid ett flertal tillfällen offentligt deklarerat att jag anser att studentbostäder först och främst är kommunernas ansvar. Kommunerna vet hur många studenter som finns på orten. De vet även hur många nya utbildningsplatser som universitetet eller högskolan kommer att få. Jag utgår därför från att kommunerna i sin planering beaktar detta och tar de initiativ som krävs för att skapa förutsättningar för att bostäder i tillräcklig omfattning kan erbjudas studenterna. Och jag instämmer med Sofia Jonsson om att en funktionell studentbostad är ett viktigt inslag i den studiesociala miljön. Regeringen följer därför utvecklingen noga. När det gäller frågan om bostadsbidrag kan enligt bostadsbidragslagen personer med låg inkomst mellan 18 och 29 år vara berättigade till bostadsbidrag. I övrigt har endast barnfamiljer rätt till bostadsbidrag oavsett om man studerar eller arbetar. Detta innebär givetvis ingen diskriminering av studerande. För övrigt noterar jag att cirka tre fjärdedelar av bidragstagarna mellan 18 och 29 år var studerande med studiemedel i fjol. Frågor om arbetsmiljön och lokalförsörjningen i högskolan är högskolans angelägenheter som bl.a. regleras av arbetsmiljölagen . Den omfattar i stor utsträckning även personer som genomgår utbildning, alltså även studenter. Någon fullständig anpassning till de regler som gäller t.ex. för arbetstagarnas skyddsombud kan dock inte ske. De bestämmelser i arbetsmiljölagen som har en i huvudsak arbetsrättslig grund kan inte automatiskt föras över till studentområdet. Jag håller med om att det kan finnas problem beträffande studenternas studiesociala situation och om att det kan finnas skillnader mellan olika platser i landet. Men det är något som fortlöpande behöver följas upp. Jag anser sålunda inte att det är motiverat att nu tillkalla en studiesocial utredning för studenternas del och har inte för avsikt att föreslå regeringen detta.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret, även om jag tycker att det man kan utläsa när man lyssnar till utbildningsministern enbart handlar om allmänt kända fakta som vi redan kunnat läsa oss till. De nya idéerna och förslagen till förbättringar fattas totalt. Utgångspunkten i min interpellation var ju att jag vill få en heltäckande beskrivning av studenternas studiesociala situation. Många enskilda frågor om studenterna har vi debatterat, diskuterat och fattat beslut om här i riksdagen, och jag tycker att flera av dessa beslut har lett till negativa åtgärder för studenterna. Sammantaget kan man se att effekten varit alltför stor för många av studenterna. Jag har tagit upp några saker i min interpellation, bl.a. det här med arbetslöshetsförsäkringen, socialbidragen och bostäderna. Utbildningsministern säger helt riktigt i sitt svar att de här frågorna berör många områden och flera ministrar. Det är ju just därför som jag tycker att det är extra viktigt att belysa frågan och börja hitta en lösning på problemet, alltså ett enhetligt studerandebegrepp. Vi kan titta på det här enhetliga studerandebegreppet och varför det skulle vara bra att försöka hitta något sådant. Det är bara att titta på de statliga myndigheterna för att inse att det inte alls råder någon samfälld syn på vad det innebär att vara student vid ett svenskt lärosäte i dag. Jag tänkte ta upp ett par exempel på detta här. I Arbetsmarknadsstyrelsens, AMS, regler anses en individ som bedriver högskolestudier på helfart vara student tolv månader om året. Det gör att studentens chanser att få arbetslöshetsersättning under längre ferier är mycket begränsade. Om man tittar på socialtjänstlagen har kommunen rätt att begära motprestation i form av arbete då en person som annan tid på året bedriver högskolestudier ansöker om socialbidrag. Personer som fyllt 29 år och bedriver högskolestudier är, precis som utbildningsministern tog upp, enligt försäkringskassans regler inte berättigade till bostadsbidrag. Om man tittar på SFS statistik har så mycket som en fjärdedel av Sveriges studenter någon form av försörjningsansvar. Och föräldrapenningen för en student är ju den lägsta möjliga, i dag 62 kr per dag. Om man utgår från det här är det inte så svårt att inse att det finns ett problem. Det uppstår problem när en person omfattas av så många olika regler, när man är student olika antal månader om året och när man har att göra med olika myndigheter. Jag tycker att det här saknas en enhetlig syn från de statliga och kommunala myndigheternas sida. Det borde vara ett ansvar från regeringens sida, från vår sida, att försöka rätta till det här och hjälpa studenterna. Det blir en otrygghet för studenterna. Och det är ju så att vi vill att så många som möjligt ska studera vidare. Utbildningsministern hänvisade också till de tre propositioner som man nu har lagt fram. Två stycken har vi redan beslutat om eller diskuterat. Det gäller personskadeskydd för studenter. Det gäller reformerat studiestödssystem, som Centerpartiet och jag personligen inte tyckte var en god idé för studenterna. Vi hade ett helt nytt system med 50-50, 50 % bidrag och 50 % lån. Som utbildningsministern sade ska vi också diskutera studentinflytande vid högskolor och universitet. Det är bra med de här sakerna. Det är bra att vi sätter i gång och börjar diskutera hur man kan ge alla en möjlighet till högre studier och hur man kan komma till rätta med den sociala snedrekryteringen. Det är det som utbildningsministern har tagit upp så många gånger här i debatten; vi måste komma till rätta med den sociala snedrekryteringen. Men hur kan vi göra det om det blir svårare och svårare för en student att hitta rätt i de olika myndighetsstrukturerna och när jag inte behandlas lika som student från de olika myndigheterna och kommunerna? Varför vill då inte utbildningsministern tillsätta en studiesocial utredning där vi kan få ett enhetligt studerandebegrepp där studenterna kan känna sig trygga och få en möjlighet?

Fru talman! Jag tycker att det är intressant när Sofia Jonsson önskar en utredning om studenternas studiesociala situation. I början av 80-talet studerade jag själv idéer och realitet bakom utbildningsreformen. Då hade man jobbat väldigt hårt med att det skulle komma in fler kvinnor, att det skulle blir aktivitet och att många ungdomar skulle börja studera. Det visade sig sedan att det inte hade blivit riktigt så. Därför vidtog man en rad åtgärder, bl.a. barntillägg för studielån. Jag tillhör dem som har haft det oerhört väl format omkring mig i den studiesociala situationen i förhållande till hur man har det i dag. Det har försämrats sedan dess. Mina döttrar får inte vara med om samma sak. Fru talman! Jag skulle därför vilja fråga utbildningsministern: Hur ser det ut i dag när det t.ex. gäller föräldraledighet? Ungdomarna studerar länge. Det är i precis den åldern man vanligtvis också uppfyller de reproduktiva uppgifterna i samhället. Är det så att man i dag till skillnad från 1985 eller 1980 ska behöva välja mellan att skaffa familj och försörja sin familj eller att studera, eller är det så att man i realiteten som enskild student kan välja att kombinera dessa två uppgifter? Det är min fråga till utbildningsministern. Vad jag vet med bestämdhet är att pappaledighet och annat inte existerar på samma sätt som i övriga samhället. Låt mig få vår utbildningsministers svar, så ska jag återkomma.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen att de ansvariga politikerna från flera partier deltar i den här debatten. Det är en väldigt viktig politisk diskussion om studenternas studiesociala situation. Det finns ett klassiskt sätt att arbeta politiskt, och det är att utreda. Jag föredrar när det gäller studenternas studiesociala situation, som vi vet ganska mycket om, att i stället agera. Tre propositioner har lagts fram på riksdagens bord under mycket kort tid som direkt berör den studiesociala situationen. Det gäller försäkringsskyddet, studiestödet med höjd bidragsdel med större frihet att arbeta vid sidan av med pensionsrättigheter och nu också studentiflytandent. Det är rätten att få vara med och säga sitt också när det gäller den studiesociala situationen på universitetet eller högskolan. Det är ett ganska ambitiöst program för att stärka studenternas sociala situation. En av de mest angelägna grupperna är barnfamiljerna. Att vara student och ha barn är sannerligen ingen lätt situation i dag. Det är klart att det kommer att underlättas och att deras situation kommer att förstärkas betydligt av de initiativ vi tar på familjepolitikens område. De gäller alla föräldrar, och också studenterna. Barnbidraget är höjt nu från den 1 januari, och det höjs från den 1 januari nästa år. Vi har också fört en diskussion i vårt parti om inte barnbidraget är den bidragsform som vi bör fortsätta att stärka i framtiden. Vi har fört en diskussion om föräldraförsäkringens roll och möjligheterna att där gå vidare med förstärkningar. Men det handlar framför allt om att lägga fram konkreta förslag och att göra barnomsorgen till en kvalitativt, innehållsmässigt, viktig del av utbildningssystemet och reducera kostnaderna kraftigt för barnfamiljerna. Det är konkreta förslag som vi har lagt fram och kommer att lägga fram för att förändra också den studiesociala situationen. Där behövs inte ytterligare utredningar, utan där behövs det förslag och beslut i denna riksdag. Så är det också när det gäller CSN och bostadsbristen. CSN har haft ett antal år med enorm anspänning. Mitt under de brinnande krisåren, när det egentligen bara handlade om att spara på alla ställen i samhället, gjorde vi en väldigt ambitiös utbildningspolitisk reform i och med Kunskapslyftet. Hundratusentals människor har fått chansen till vuxenutbildning. CSN hade en ganska jobbig situation för att klara av också de nya som kom för att söka CSN:s stöd och hjälp. Nu har man tagit sig ur den svåraste situationen och börjat kunna ge allt bättre service till studenterna. Den kan bli bättre. Det ska också konkretiseras framöver. Men CSN är på väg åt rätt håll och gör ett bra arbete. Bostadsbristen är en alldeles akut fråga på många orter i Sverige. Det är naturligtvis först och främst ett kommunalt ansvar. Det är bara kommunerna som kan planera bostadsutvecklingen, som kan se behovet och var det kan byggas någonstans. Men jag utesluter inte heller att regeringen, i ett läge där vi har resurser och ser över verktygen, kan hjälpa till att stötta en sådan utveckling om vi inte får den expansion på studentbostadsområdet som vi verkligen behöver. Men till syvende och sist är det naturligtvis så att vill man som kommun vara en stark högskoleort måste man visa att man kan erbjuda en bra studiesocial situation i form av bostäder. Det är ett ansvar man har, och det kommer att få konsekvenser om man inte klarar av det. Ett annat viktigt arbete när det gäller bostadssituationen är att se över regelverket. Vi ska inte ha regler på det här området som inte är starkt motiverade. Jag tror att vi kan göra förenklingar för att stimulera byggande av studentbostäder ytterligare. Jag tror att det är viktigt att ha en utgångspunkt. Vad vill Sofia Jonsson göra på de olika områdena? Begär inte bara en stor mastodontutredning som ska kartlägga, utan sätt in krafterna på de förbättringar som ni vill göra! Jag ser inte a-kassan som en del av studiemedelssystemet. Det är en försäkring för arbetslöshet. Jag tycker inte att det behövs en utredning för att göra det till en del av studiemedelssystemet. Det är ett exempel.

Fru talman! Jag fick inte svar på min fråga, därför tänker jag upprepa den. Jag sade att det faktiskt har försämrats för blivande föräldrar att förena studier med familjebildande under den senaste perioden. Jag kan förstå att det kan förändras tillfälligt om det är svårt för landet, men jag tycker kanske inte att medlen skulle tas där. Min fråga var: Ska det nu förbättras? Då tänker jag på mer konkreta saker som pappaoch mammaledighet kalibrerat med studiestöd osv. Här finns i dag ett tomrum som man enligt mitt förmenande behöver titta över. Jag tror kanske inte att man behöver göra en jättestor utredning, men man skulle kanske se om de blivande föräldrarna i realiteten har samma möjlighet till föräldraledighet om de studerar som om de har ett arbete. Jag skulle vilja höra utbildningsministerns syn på detta. Jag skulle önska att vi från den här talarstolen i dag kan slå fast att man inte ska behöva välja mellan studier, högre utbildning och forskning, och familjebildning. I ett välfärdssamhälle med generell välfärd ska man faktiskt kunna förena detta.

Fru talman! Jag ska göra ett försök att ge Yvonne Andersson ett rätt så bra svar, men först till Sofia Vårt socialförsäkringssystem grundar sig på inkomstbortfallsprincipen. Det innebär att det ska finnas en trygghet för den som har kommit ut på arbetsmarknaden. Man har en lön under olika perioder av sjukdom, när man tar hand om barn eller när man vid något annat tillfälle behöver en inkomsttrygghet. Det är en väldigt stark princip. Det har gjort att vi i Sverige har kunnat bygga upp en välutvecklad socialförsäkring jämfört med många andra länder. Det har också gjort att det finns en stark uppslutning bland människor för att betala skatt och ställa upp på en stark välfärdsstat. Sofia Jonsson vill inte ha den principen. Hon representerar ett parti som vill ha mer av en grundtrygghet, och sedan får man sköta sina egna försäkringar själv. Jag tror att det är en mycket farlig utveckling. Det kommer att innebära att stora grupper i samhället ställer sig frågan: Varför ska jag betala så mycket i skatt när jag inte har någon relation i försäkringarna till min egen inkomst? Det är ju Sofia Jonssons grundprincip att vi ska gå mot det samhället. Det vill inte jag. Det är en av drivkrafterna bakom att Sofia Jonsson också vill se över studentperspektivet i de generella socialförsäkringarna och bryta upp inkomstbortfallsprincipen. Jag tycker att det är felaktigt. Två områden är särskilt viktiga när det gäller studenterna. På de områdena har det varit många diskussioner och jag har också varit involverad i många diskussioner med studenter. Ett område är socialbidraget. Det är inte så att en kommun kan säga till en student: Du har inte rätt till socialbidrag. En student är medborgare i kommunen och ska behandlas precis som andra medborgare i kommunen, dvs. efter socialtjänstlagens grundprinciper. Då är det rätten till bistånd som gäller, om man behöver den hjälpen. Men man har heller inte rätt till en viss summa pengar för att man är student när man inte har ett arbete på sommaren. Det görs en individuell prövning av studenter och av alla andra grupper i samhället. Det är den grundläggande frågan. Där gäller socialtjänstlagen och där gäller individuell behandling av alla människor. Det andra området gäller a-kassan. A-kassan är inte en del av studiemedelssystemet. Om inte jag missminner mig var Sofia Jonssons parti med om de skärpningar av a-kassan som skedde för några år sedan under de stora krisåren. Det gjorde att man såg över användningen av a-kassan. Enligt min mening var det ett system som tidigare inte var särskilt väl anpassat. Det blev en del av studiemedelssystemet. Många kunde räkna med att ha a-kassa på sommaren. På sommaren är den första grundprincipen att studenten måste försörja sig själv genom arbete. Nu ser det allt bättre ut på arbetsmarknaden. Det finns allt större möjligheter att göra detta. Till syvende och sist finns det naturligtvis ett ansvar hos socialtjänsten att se till att ingen far illa. Det finns där som en bottenplatta. Men det är klart att man har ett ansvar att försörja sig själv genom sommarjobb. Det är också bra på många sätt att skaffa sig den arbetslivserfarenheten. När det gäller att få fler att gå vidare till högre utbildning menar jag att Sofia Jonsson har slagit in på en mycket märklig väg. En del förändringar i studiestödssystemet skulle kunna ses som en förbättring. Men samtidigt får man färre terminer för att plugga på högskolan. Samtidigt dras fötterna undan för de vuxna som vill plugga in gymnasieskolan. Centern vill föreslå att de möjligheter som finns i dag tas bort. Samtidigt sätter man stopp för utbyggnad av högskolan. Jag tycker att det möjligen i budgetteknisk mening är ansvarsfullt. Men det är väl ingen klok högskolepolitik. Koncentrera dig, Sofia Jonsson, på förbättringar för studenterna konkret. Låt oss ta en diskussion - jag tar diskussionen med mina statsrådskolleger - om de viktiga system som finns. Lars-Erik Lövdén ansvarar för bostadsbyggandet. Det finns nu ett uppdrag till Boverket att se över regelverket för att se om det går att vidare stimulera utbyggnaden av studentbostäder. Men en stor utredning som ska titta på allt möjligt, olika förhållanden, bara försinkar en sådan process.